Herr talman! Som framgår av betänkandet har utskottet inte kunnat biträda de yrkanden om lagändring som framställs i de ifrågavarande motionerna. Detta innebär emellertid inte, herr talman, att utskottet anser att allting är bra och att inte några invändningar kan göras i de här sammanhangen. Utskottet uttalar att förhållandena inte är helt tillfredsställande när det gäller tillsyn och kontroll av elinstallationer av det här slaget och lägger fram ett särskilt förslag på den punkten. De frågor som gäller tillsyn och kontroll av elinstallationsarbeten har blivit lagreglerade ganska nyligen, och bestämmelserna återfinns i elinstallatörsförordningen av år 1976. Enligt 7 § i denna förordning får elinstallationsarbeten regelmässigt utföras endast av en s.k. behörig installatör eller också av en yrkesman under denna installatörs överinseende. Därvidlag finns det en förpliktelse för installatören att ansvara för att yrkesmannen har erforderlig kompetens. Anläggningen skall dessutom innan den tas i bruk alltid kontrolleras genom installatörens försorg. Om installatören eller någon annan uppsåtligen eller av oaktsamhet utför installationsarbete i strid med bestämmelserna eller underlåter att utöva den föreskrivna tillsynen, kan böter utdömas för den ansvarige. Om däremot skada eller skaderisk uppkommer till följd av felaktig installation, kan brottsbalkens regler om brott mot liv och hälsa bli tilllämpliga. Om flera personer har medverkat till att skadan uppkommit svarar de — som alltid är fallet i detta rättssamhälle — straffrättsligt var och en för sin skuld. Några särskilda skadeståndsregler för elinstallationsförhållanden finns alltså inte. I stället gäller de allmänna skadeståndsreglerna i skadeståndslagen 1972. Om skada har uppkommit genom fel eller försummelse i tjänsten gäller dock — det finns anledning att understryka detta — såsom huvudregel att det är arbetsgivaren, oavsett vem i företaget som har orsakat skadan, som blir skadeståndsskyldig gentemot den skadelidande. Om arbetstagaren är vållande till skadan, är han ansvarig endast om synnerliga skäl föreligger. Detta innebär — och det är väsentligt i sammanhanget — att en arbetstagare endast undantagsvis kommer att kunna avkrävas ersättning. Motionernas bakgrund är ett rättsfall, där en dom avkunnats av Svea hovrätt. Med anledning av motionerna har ett remissförfarande ägt rum, varvid Svenska elektrikerförbundet, Elektriska arbetsgivareföreningen och statens industriverk har yttrat sig. De två organisationer som företräder arbetsgivare och arbetstagare har hamnat på olika linjer i frågan. Det organ som man kanske i detta sammanhang får fästa det största avseendet vid när det gäller remissvar är statens industriverk, som vid det här laget har lång erfarenhet av behörighetsfrågor och som med anledning därav bl.a. meddelar föreskrifter för verkställigheten av elinstallatörsförordningen. Dessutom är industriverket chefsmyndighet för statens elektriska inspektion. Industriverket är alltså ett verk, vars ord måste väga tungt i detta sammanhang. Industriverket stöder för sin del inte de krav som framställs i motionerna. Herr talman! Det är angeläget att framhålla ett par huvudprinciper. En huvudprincip, som har gällt mycket länge i svensk rätt och måste vara en huvudprincip i varje demokrati, är att om flera personer deltar i eller medverkar till någonting som enligt brottsbalken bedöms såsom brottslig handling, skall de straffas efter måttet och omfattningen av sin skuld. Denna princip måste självfallet upprätthållas — och upprätthålls också — även om brottet har vållats genom fel eller försummelse i tjänsten och oavsett tjänstens art. Man kan inte på något sätt utpeka vissa yrken eller branscher, som skulle vara undantagna från denna huvudprincip i ett rättssamhälle. Om en speciallagstiftning för just elinstallatörerna skulle införas, skulle vi få en ordning som vore helt unik för svensk straffrätt. En rad yrkesgrupper och en rad människor med olika tjänster inom olika branscher skulle fråga sig varför just elinstallatörerna skulle bli föremål för detta speciella undantag och varför det inte skulle gälla även andra. Det är den huvudregel vi i detta sammanhang måste tillämpa, vilket även utskottet framhåller. Det förtjänar dock understrykas att syftet med motionen 528 i denna del ändock tycks vara tillgodosett genom det sätt varpå arbetsgivarens och arbetstagarens skadeståndsansvar har reglerats i skadeståndslagen. Jag sade inledningsvis att utskottet inte ansåg att förhållandena var helt tillfredsställande och att det åberopade rättsfallet har belyst just att förhållandena icke kan anses vara tillfredsställande. Utskottet anser alltså att det är angeläget att regeringen och vederbörande myndigheter mot bakgrund av vunna erfarenheter på nytt överväger behovet av tillämpningsföreskrifter på området, ägnade att skapa garanti för en effektiv tillsyn av elinstallationsarbete. I samband med elinstallatörsförordningens tillkomst diskuterade man inom industriverket möjligheten att i tillämpningsbestämmelser precisera vilka moment i en elinstallation som skulle kräva kontroll av den behörige installatören personligen, följaktligen också i vilken utsträckning kontrolluppgiften skulle kunna delegeras.

Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det är kanske förståeligt att Bengt Sjönell inte riktigt har begripit vad det egentligen rör sig om. Det är mycket med det elektriska, lyder ett ganska allmänt talesätt, och det må man väl hålla med om även i den här frågan. Det är kanske utifrån den utgångspunkten också förståeligt om utskottets talesman hamnat litet snett. Däremot tycker jag att det är anmärkningsvärt att de socialdemokratiska utskottsledamöterna, av vilka en del har motionerat i frågan, inte heller har kommit rätt vad gäller kärnpunkten i sammanhanget. De har nöjt sig med att begära att tillsyn och kontroll skall förbättras, men när det gäller frågan om vem som skall kunna straffas enligt brottsbalken har de fallit till föga. Nr 40 För min del anser jag att det inte räcker med att ge anvisning om Tisdagen den hur tillsyn och kontroll skall utföras. Om det fuskas mot reglerna och 6 december 1977 ett fel därigenom kan slippa igenom och skada någon, då skall ansvaret naturligtvis ligga hos den ansvarige installatören eller den av honom =: Ansvaret för speciellt utsedda personen. Det är också vad Svenska elektrikerförbundet = elinstallationer ansett i sitt remissvar. Med skärpta regler för hur tillsyn och kontroll skall gå till och med den lydelse som återfinns i 15 § elinstallatörsförordningen skulle kanske det resultat uppnås som jag och Elektrikerförbundet förordat. Men för det fordras att detta klart utsägs, och det har inte skett i utskottsbetänkandet. Det är inte fråga om att i brottsbalken införa särregler för elinstallationsarbeten. Det är fråga att påvisa att brottet inte är den eventuella felkopplingen utan att brottet är att kontroll inte har skett så att felkopplingen kunnat uppdagas och åtgärdas innan anläggningen tagits i bruk och därigenom blivit farlig för annan. Vi kan jämföra med Tuvekatastrofen. Det kan väl ändå aldrig bli tal att åtala och fälla de arbetare som byggde husen på det dåliga underlaget, utan det brottsliga ligger givetvis på de instanser som tillåtit att husen byggdes på denna plats.
Herr talman! Jag kan försäkra Tommy Franzén att jag visst har förstått sammanhanget. Jag är heller inte helt obekant med förhållandena inom branschen. Jag har t.o.m. en gång i världen suttit som ansvarig domare och behandlat sådana här saker. Tommy Franzéns senaste inlägg har jag inte anledning att ytterligare argumentera utöver vad jag sade i mitt första anförande. Jag vill bara anmärka att om Tommy Franzéns förslag skulle genomföras skulle det i praktiken faktiskt innebära — även om jag medger att jag uttrycker mig något drastiskt — ett återinförande av det gamla husbondeansvaret. I det gamla samhället fanns någonting som hette husbondeansvar. De anställda var inte ansvariga för åtgärder som de vidtog och som kunde leda till skada eller t.o.m. få brottsliga följder, utan husbonden fick ta ansvaret. Husbonden var arbetsgivaren. Han hade en så låg, jag höll på att säga nedlåtande, inställning till de anställda att de betraktades ungefär som omyndiga barn. Därför var bakgrunden till den lagstiftningen den tanken att de var oansvariga för sina handlingar. Jag tror att elinstallatörer, liksom andra yrkesmänniskor här i landet, i högsta grad är ansvariga för sina handlingar och beredda att ta det ansvaret. Jag tror inte det är lämpligt att återinföra något slags husbondeansvar. Men jag betonar vad jag sade förra gången: huvudregeln är att arbetsgivaren blir skadeståndsskyldig och att det endast är i undantagsfall som arbetstagaren avkrävs ersättning. Dessutom utgår utskottet från att reglerna beträffande tillämpningsföreskrifterna måste bli bättre, så att vi skapar garanti för en effektivare 169 tillsyn av dessa arbeten.
Herr talman! Jag håller med Bengt Sjönell när han säger att det är ett drastiskt exempel att ta fram det gamla husbondeansvaret. Det gäller ju inte bara skadeståndsfrågan här. Så enkelt är det inte, för då kunde man försäkra bort sådana här problem utan att behöva gå över riksdagen. Det gäller här den straffrättsliga påföljd som det kan bli enligt brottsbalken. Jag förmodar att Bengt Sjönell håller med mig om att man inte kan försäkra sig bort ifrån detta. Vi måste alltså rätteligen klara ut var ansvaret ligger och var felet är begånget. Får jag då bara fråga Bengt Sjönell: Varför finns det en förordning som kräver speciell behörighet för installatörer för att elinstallation skall få utföras, om det inte är så att det är installatören som också skall ha ansvaret för att anläggningen är just?
Herr talman! Det är alldeles riktigt, herr talman, att man inte kan försäkra bort ett straffansvar. Det vore orimligt i ett demokratiskt samhälle att någon med plånbokens hjälp skulle kunna försäkra bort sitt ansvar för en handling som bedöms som brottslig enligt de regler samhället uppställt. Därför måste var och en, vilken yrkeskategori han än tillhör, i sådana här fall där det kan bli allvarlig skada, underkastas de regler som finns i brottsbalken. Man får lov att ta det ansvaret om man är en fullmyndig medborgare. Beträffande frågan varför lagföreskrifter finns är svaret helt enkelt att inom vissa yrkeskategorier är samhället tvingat att fastställa bestämmelser som innebär en högre grad av ansvar. Annars kunde man ju fråga sig varför läkare skall ha legitimation. Men även i det fallet är det samma bakgrund.

Herr talman! Som motionär i den fråga som nu diskuteras vill jag helt kort framföra några synpunkter. Jag har med motionen 528 velat fästa uppmärksamheten på att ansvarsfördelningen när det gäller en sådan händelse som inträffat och som åberopas även i den andra motionen enligt min uppfattning inte är tillfredsställande. Vid ett olycksfall som inträffat på grund av felaktigt utfört montage bör ansvaret inte enbart åvila den montör som utfört montaget utan jämväl den i firman som innehar installationsbehörigheten. Nu rådande förhållanden när det gäller tillsyn och kontroll av elektriska installationer är enligt min uppfattning inte helt tillfredsställande. Det gäller dock en bransch där en felaktigt utförd installation eller ett felaktigt utfört montage kan medföra att skada och livsfara uppstår inte enbart för den som har utfört montaget utan även för dem som sedan har att använda sig av den utförda installationen. Det är ju också därför som det krävs behörighet för installatören. Han har därmed påtagit sig ett ansvar för de installationer som firman utför. Det förekommer emellertid firmor där varken innehavaren eller någon - Nr 40 av de anställda har installationsbehörighet. Man uppdrar i stället åt en Tisdagen den person som innehar sådan behörighet att svara för firman, och veder 6 december 1977 börande kanske inte ens är boende på den ort där firman är belägen. Sådant måste enligt min mening beivras, och därför anser jag att en Ansvaret för översyn är nödvändig, trots att det inte är så länge sedan lagen ändrades = elinstallationer — det var så sent som 1972. Självfallet kan den kontroll och den tillsyn som krävs inte utövas i sådana här fall. Vid sin behandling av motionen har utskottet varit mycket positivt, tycker jag. Utskottet har funnit det angeläget att regeringen och vederbörande myndigheter överväger behovet av tillämpningsföreskrifter på området, ägnade att skapa garanti för en effektiv tillsyn av elinstallationsarbeten. Det skall jag gärna instämma i. Jag har, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! Förutsättningarna för dagens ekonomiska debatt är i flera avseenden anmärkningsvärda. Den svenska ekonomin befinner sig i ett svårt och vanskligt läge. Samtidigt som den går bakåt — med sjunkande produktion, realinkomster och investeringar — förvärras våra balansproblem. Osäkerheten om t.o.m. den allra närmaste framtiden har växt till närmast ovisshet hos alla parter. Den proposition riksdagen i dag skall ta ställning till påstås ange inriktningen av den ekonomiska politiken. Det är en utomordentligt vilseledande beteckning. Förutom ett referat av konjunkturinstitutets höstrapport är propositionen en blandning av angrepp på socialdemokratin och ett inte alltför engagerat försvar för den politik som har förts av den borgerliga regeringen. I stället för att ge riksdagen några riktlinjer att ta ställning till har regeringen översänt något som bäst kan karakteriseras som Bohmans pamflett. Den kan möjligen göra tjänst på moderata kampmöten. Som underlag för riksdagens behandling av den ekonomiska politiken är den av föga värde. I detta läge har finansutskottet gjort vad regeringen underlåtit. Utskottet har försökt bilda sig en uppfattning om konjunkturläget och utvecklingen framöver. Utskottet har också formulerat vissa riktlinjer för den ekonomiska politiken. Även i det borgerliga majoritetsbetänkandet tas alltså en rad problem 1S upp som Gösta Bohman försökt tiga ihjäl i sin proposition. Det mest slående uttrycket för ambitionen att sprida en smula ljus i det mörker som sänkt sig över regeringens ekonomiska politik är utskottets skrivning om finanspolitiken. Utskottsmajoriteten nöjer sig inte med att redovisa ett antal obehagliga fakta om det statsfinansiella läget. Man riktar också en bestämt formulerad uppmaning till regeringen att ta sig samman och inrikta arbetet med nästa års budgetproposition på att avvärja en hotande statsfinansiell kris. Utskottets majoritet försöker också på andra väsentliga punkter driva regeringen framför sig. Man betonar behovet av åtgärder för att bromsa upp investeringsnedgången och passar i sammanhanget på att avskaffa ett av den borgerliga regeringens mest besynnerliga påhitt — den 15-procentiga byggavgiften. Man gör en föredömligt klar beskrivning av hur prisövervakningen bör gå till och röjer därmed upp en smula i den oreda på det området som handelsministern och ekonomiministern med förenade krafter har åstadkommit. Man ger sig t.o.m. på en av regeringens heliga kor, indexregleringen av skatteskalorna, och bekräftar vad vi hävdat, nämligen att stabiliseringspolitik blir långt svårare att föra fr.o.m. 1979, som ett resultat av finanspolitikens sjunkande effektivitet. Jag gör inte den här recensionen av proposition och utskottsbetänkande för att kunna ironisera över det pikanta i att regeringen får sig ett antal välförtjänta näsknäppar. Det är inte det pikanta i situationen som intresserar mig, utan det är det faktum att innehållslösheten i regeringens proposition bekräftar vad som under hösten kommit att framstå som allt klarare — regeringen har för länge sedan tappat greppet över den ekonomiska utvecklingen. Man driver redlöst med i ekonomins stagnation och tillbakagång, växande underskott och utlandslån. Den formelle kaptenen på skutan har för länge sedan försvunnit ner under däck. Kvar på bryggan finns några förvirrade styrmän, som hojtar motsägande order till varandra medan man närmar sig katastrofen. Den 29 augusti devalverades den svenska kronan för tredje gången på tio månader och Sverige lämnade det internationella valutasamarbetet i den s.k. ormen. Det är möjligt att regeringen vid det tillfället insåg att detta beslut innebar en betydelsefull kursändring i svensk ekonomisk politik. Kanske begrep man t.o.m. att den nya kurs man slog in på var svår och farlig och att den kräver en resolut och handlingskraftig politik för att bli en framgång. I varje fall presenterade man den 29 augusti något som kallades ett stabiliseringsprogram. I detta program ställde man upp tre mål för stabiliseringspolitiken — att trygga sysselsättningen, nedbringa inflationstakten och sänka underskottet i bytesbalansen. För att nå dessa mål skulle man för det första i samverkan med arbetsmarknadens parter gå till gemensam kamp mot inflation och arbetslöshet, för det andra strama åt finanspolitiken och för det tredje förstärka vårt lands näringspolitiska styrka och beredskap. Vad har man då uträttat under den gångna hösten? Det bebådade sam arbetet med arbetsmarknadsorganisationerna förvandlades till något som bra mycket liknar en konfrontation mellan staten och löntagarorganisationerna. Åtstramningen av finanspolitiken blev en försvagning av statsfinanserna utan tidigare motstycke. Och vad man än må mena med en förstärkning av landets näringspolitiska styrka, så inte lär den förknippas med snabbt sjunkande investeringar, företagsnedläggelser och en allmän håglöshet ute i näringslivet. Allt detta har lett till att den svenska ekonomins framtidsutsikter nu ter sig långt dystrare än de gjorde före omläggningen av valutapolitiken. Regeringens uttalade avsikt med devalveringarna har ju varit att åstadkomma vad man kallade ”en snabb kostnadsanpassning” som skulle förbättra konkurrensläget, minska underskottet i bytesbalansen, öka lönsamheten i industrin och därmed också investeringarna. Men detta inträffar inte. Underskottet i bytesbalansen beräknas för i år till 16,5 miljarder kronor, 4 miljarder mer än i regeringens reviderade finansplan i maj. Och underskottet skulle nästa år öka till 18,5 miljarder, medan ekonomiministern i våras förutsåg en minskning till ca 10 miljarder. Industriinvesteringarnas nedgång blir i varje enkät som görs alltmer katastrofartad. I maj sade regeringen att de skulle minska med ca 6 96 år 1977. Nu pekar undersökningarna på en nedgång i år med 15 96 och lika mycket nästa år. Sysselsättningen inom industrin minskar med ca 50 000 personer i år och väntas nästa år gå ner med ytterligare 60 000 personer. Det regeringen håller på med är helt enkelt att avveckla Sverige som industrination. Men läget är egentligen värre än vad de här siffrorna anger. Samtidigt som produktionen går tillbaka ökar Sverige snabbt sina utlandsskulder. Om de här prognoserna blir verklighet betyder det att Sverige åren 1977 och 1978 lånar mellan 35 och 40 miljarder kronor utomlands, men att detta tillskott av sparande inte används för den nödvändiga förnyelsen och utvecklingen av industrins produktionsoch konkurrenskraft. Man måste inse att för varje år som man skjuter på investeringsuppgången i industrin skjuter man också ännu längre in i framtiden den tidpunkt då Sverige på nytt kan uppnå yttre balans. Den utlandsupplåning som skedde åren 1974-1976 ägde rum i en expanderande ekonomi med ökad produktion och ökade investeringar. Men i dag lånar vi inte för expansion, för att öka våra totala tillgångar. Vi lånar i stället för att finansiera ett snabbt ökande budgetunderskott. År 1976 hade den offentliga sektorn, dvs. staten, kommunerna och ATP fonderna, ett sparandeöverskott på ungefär 15 miljarder kronor. Detta sparande beräknas i år ha sjunkit till 9 miljarder och skulle nästa år bli praktiskt taget lika med noll. Det betyder att det offentliga sparandet på två år från att ha varit 15 miljarder helt försvinner. Och det beror helt och hållet på en drastisk försämring av statsfinanserna. Konjunkturinstitutet beräknar att statens finansiella sparande sjunker med 12 miljarder kronor bara mellan åren 1977 och 1978. Med andra ord — det som nu håller på att ske är att vi ökar våra skulder och minskar våra tillgångar. Om inga under sker, kommer vi att möta 1979 med en nationalprodukt som ligger under 1976 års nivå och med industriinvesteringar på 1969 års nivå - men med en utlandsskuld som är ungefär 40 miljarder kronor större. Frågan är då om under kan åstadkommas. Är det fortfarande möjligt att börja föra en ekonomisk politik i Sverige, som bättre utnyttjar våra produktiva resurser, bryter stagnationen och utvecklingen mot ständigt ökande underskott? Socialdemokraterna har i sin partimotion angett riktlinjerna för en sådan politik. Den måste inriktas på att ta ner inflationstakten och bygga ut den svenska industrins kapacitet och konkurrensförmåga. Finanspolitiken måste förstärkas och sparandet ökas om vi gradvis skall kunna minska utlandsupplåningen och komma tillbaka till ett mera balanserat läge. Den grundläggande strävan måste vara att återställa framtidstron i det svenska samhället. Förtroende måste på nytt skapas för den ekonomiska politiken genom klara och konsekventa besked om vart man syftar och vad man tänker göra. Det gäller både visavi löntagarna, som flera gånger under det förflutna året svikits av regeringen, och näringslivet, som plågats av ryckigheten i den ekonomiska politiken och bristen på besked om de fundamentala förutsättningarna för sin verksamhet. Vi underskattar förvisso inte svårigheterna att vända den olyckliga utveckling som vårt land hamnat i. En dålig utlandskonjunktur, överkapacitet och stora lager i vissa branscher samverkar till att hålla investeringsbenägenheten nere. Men investeringarna hämmas också av en rad andra hinder. Det stora budgetunderskottet har tvingat fram en järnhård kreditpolitik och höga räntor. En ytterligare försämring av budgetläget nästa år borde inte tolereras med hänsyn till det uppenbara behovet av att stimulera investeringarna, hävda sysselsättningen och bekämpa inflationen. Regeringen försöker försvara budgetförsvagningen med de stora utgifter staten har för arbetsmarknadspolitiken och olika näringspolitiska insatser. Det är ett tvivelaktigt påstående. Riksrevisionsverket har inför finansutskottet redovisat orsakerna till att budgetunderskottet för 1977/78 nu beräknas bli över 25 miljarder mot knappt 14 miljarder när statsbudgeten reglerades i våras. Av denna redovisning framgår att ungefär tre fjärdedelar av försämringen beror dels på regeringens förslag till skatteoch avgiftssänkningar, dels på inflationens effekter på statsutgifterna — löner, indexkompensationer, räntehöjningar etc. Med andra ord — genom en mindre ansvarslös politik beträffande statsinkomsterna och en bättre kontroll över prisutvecklingen skulle statsfinanserna kunna föras bort från det rena krisläget. Men dessutom krävs en restriktiv prövning av statsutgifterna. En bra början vore att ompröva vissa inslag i den statliga näringsoch arbetsmarknadspolitiken, som kommit att präglas av mer eller mindre planlösa subventioner horisonten runt. Större effekt till lägre kostnad borde kunna uppnås, om politiken på nytt gjordes mer selektiv, om staten krävde klara motprestationer för sina insatser, om pengarna satsades på investering och utveckling i stället för på allmänt lönsamhetseller driftkostnadsstöd. Den borgerliga majoriteten har gjort ett kärvt och med rätta uppmärksammat uttalande om behovet av en snar och kraftig statsfinansiell åtstramning. Det har allmänt tolkats som en uppmaning till regeringen att i det pågående budgetarbetet visa större återhållsamhet än vad rapporterna hittills tytt på. Regeringen sägs också ha hörsammat uppmaningen. En något panikartad genomletning av budgeten efter nya inkomstkällor och besparingsmöjligheter lär ha startat i dessa allra sista dagar. Finansutskottets majoritet har emellertid inte tagit chansen att själv bidra till en starkare budget. Det kunde man ha gjort genom att tillstyrka det socialdemokratiska förslaget att inte sänka arbetsgivaravgiften fr.o.m. den 1 januari. I dagens läge finns ingen förnuftig motivering för detta nya exempel på en planlös generell subventionering. Dessa 4 miljarder skulle göra långt bättre nytta genom att ställas till näringslivets förfogande för investeringar. Vårt förslag om att inrätta en särskild fond med möjlighet att satsa på även riskbärande projekt, stöd till utvecklingsarbete osv. skulle, om det förverkligades, kunna bli ett betydelsefullt stöd för de offensiva investeringar som verkligen behövs just nu. I det statsfinansiella perspektiv vi nu har framför oss, där underskottet för budgetåret 1978/79 riskerar att bli kanske 30 miljarder, förefaller det dessutom dumdristigt i överkant att låsa riksdagen för ytterligare en stor skattesänkning 1979 i form av indexreglering av skatteskalorna. Men också här sviker modet hos de borgerliga representanterna i finansutskottet. Trots uppenbara tvivel om den samhällsekonomiska klokskapen i en sådan reform tillstyrker man den. Mot den här bakgrunden kan det inte undvikas, herr talman, att utskottsmajoritetens karska uttalande om statsfinansiell åtstramning gör ett något retoriskt intryck. I den socialdemokratiska motionen föreslår vi en rad åtgärder som vi tror skulle kunna bryta investeringsnedgången i industrin och stimulera till en användning av resurserna som på sikt förbättrar den yttre balansen. Förutom strukturfonden för investeringar föreslår vi åtgärder för ökat bostadsbyggande, ökat stöd för exportfrämjande insatser, däribland företagens exportkrediter, och ökat stöd för forskning och teknisk utveckling. Vi kräver också en branschpolitisk planering för den strukturella utvecklingen inom våra krisdrabbade branscher — teko, järn och stål, gruvorna. Finansutskottets majoritet uttrycker en betydande sympati för flera av de här förslagen. Man instämmer, som man säger, i stora delar av den socialdemokratiska motionens principiella syn på de långsiktiga problemen i svensk ekonomi. Men man tillägger att de förslagen inte kan läggas till grund för inriktningen av den ekonomiska politiken i det tids perspektiv som det nu finns anledning att behandla. Och eftersom man anser att motionens förslag inte angriper det dominerande problem som det stora bytesbalansunderskottet utgör avstyrker man alltihop. Jag tror att detta är en olycklig missuppfattning av hur ekonomisk politik bör föras i ett land som devalverat, en missuppfattning som utskottsmajoriteten tyvärr tycks ha övertagit från regeringen. Vår motion handlar från början till slut om hur Sverige med bibehållen full sysselsättning skall kunna återvinna sin yttre och inre balans. Vår utgångspunkt är just det beklagliga men ofrånkomliga faktum att den svenska regeringen genomfört en serie devalveringar och lämnat valutaormen. Det är därför vi kräver en rad kortsiktigt verkande åtgärder, som snabbt motverkar de destabiliserande verkningarna av devalveringarna, dvs. stigande priser och kostnadsinflation. Därför vill vi behålla det allmänna prisstoppet och bidra till en statsfinansiell åtstramning. Men det är lika viktigt att långsiktigt verkande åtgärder lika snabbt sätts in för att åstadkomma den omfördelning av resurserna som är nödvändig för att mera skall produceras för export, mindre konsumeras för import. Och denna omfördelning kan bara ske om den varuproducerande industrin förstärks, förnyas och utvecklas. Det kräver ökade investeringar, satsning på forskning och utveckling av nya produkter, bättre marknadsföring och exportmöjligheter. Det kräver också, i vissa branscher, att den strukturella omdaningen drivs på genom en samordnad och långsiktig statlig planering. Tiden är redan mer än mogen för att sätta i gång med de här arbetsuppgifterna. Väntar vi, låter vi tiden gå som regeringen gjort hela den här hösten, är risken stor att också 1978 blir ett förlorat år, att vi om ett år står längre från målet att nå balans i våra utrikesaffärer än vi gjorde för ett år sedan. Det har sagts från vår sida förr, men måste tydligen upprepas: En devalvering är i sig inte en kostnadsanpassning, inte ett automatiskt verkande medel att återställa ens den yttre balansen. Om det vore så enkelt, skulle världen i dag se ganska annorlunda ut. Devalveringen måste därför kombineras med en rad andra åtgärder för att ge eftersträvad effekt. Devalveringen är dessutom en riskfylld metod att nå yttre balans, eftersom den alltid är ett hot mot den inre balansen och mot förtroendet för valutans framtida hållfasthet. Om denna sanning gäller för en devalvering, borde den gälla tredubbelt upp för en regering som på kortare tid än ett år devalverat tre gånger. Mot den bakgrunden är det obegripligt att regeringen efter den senaste devalveringen inte företagit sig något som skulle stödja anpassningsprocessen. Snarare har man gjort motsatsen genom försvagningar av finanspolitiken och genom att skapa villrådighet och osäkerhet i alla läger kring sina politiska intentioner och sin inre stabilitet. Det vore beklagligt och kanske t.o.m. ödesdigert om riksdagen nu avstod från att skapa den klarhet om politikens innehåll och framtida inriktning som landets ekonomiska läge kräver. Enligt vår mening måste en kombination av kortsiktigt och långsiktigt verkande åtgärder sättas in också därför att det bara är genom en så sammansatt politik som ett underlag kan skapas för företagens långsiktiga planering och därmed för investeringsbeslut. Risken med den utpräglade kortsiktigheten i den politik som nu förs är att planeringen för framtiden stoppar upp i näringslivet. Allt fler röster höjs som visar att bristen på besked om politikens framtida inriktning verkar handlingsförlamande inom en rad områden i vårt land. Särskilt uppenbar och oförsvarlig är den här bristen på besked när det gäller Sveriges framtida energiförsörjning, tillgången på energi och kostnaderna för denna energi. Osäkerheten i detta avseende drabbar inte bara den del av näringslivet som är direkt sysselsatt med produktion för energiframställning. Vid det här laget måste det stå klart för alla, även för den man som sitter längst in i regeringskansliets mest välbevakade skrymsle, att osäkerheten om den framtida energipolitiken håller tillbaka investeringar och framtidsplanering inom en rad branscher med energikrävande produktion. Utskottsmajoriteten nämner inte ordet energipolitik i sitt betänkande. Den lättnad man antagligen känt över att kunna lägga den frågan utanför det tidsperspektiv som ”det nu finns anledning att behandla”, enligt majoritetens formulering, är möjligen förståelig — på samma sätt som den lättnad man känner över att kunna uppskjuta ett besök hos tandläkaren. Men tystnaden i utskottsbetänkandet och den tystnad varmed energifrågan lär komma att förbigås i de borgerliga inläggen i den här debatten bidrar inte till riksdagens anseende som ett forum där för landet avgörande ekonomiska frågor debatteras och beslutas. En annan osäkerhet som det åligger regeringen att i möjligaste mån undanröja gäller inflationen. Utvecklingen under 1977 har lett till en klar misstro mot den borgerliga regeringens vilja och förmåga att hålla inflationen under kontroll. För den förtroendeklyfta som uppstått bär ekonomiministern personligen i hög grad ansvaret. Efter att i fjolårets valrörelse ha satt sitt partis anseende i pant på att inflationstakten i vårt land kunde halveras gick han i budgetpropositionen ut med en prognos om en prisstegring på 6 26 under 1977. På denna prognos byggde både företagen och arbetsmarknadens parter sitt handlande under våren. Ännu så sent som i maj, efter devalvering nr 2 och beslutet om momshöjning, ville Gösta Bohman inte vidgå en större prisstegring än 10 96. Den visar sig nu bli minst 13 96. Om det här lett till att människorna känner sig bedragna och nu på allt sätt försöker gardera sig mot oväntade prisstegringar, är inte underligt. Ett uttryck för detta är den flykt som pågår från normala sparformer till s.k. realvärden — fastigheter, konst, antikviteter — och en kraftig ökning av rena spekulationsaffärer. Här finns en väsentlig orsak till nedgången i sparande och produktiva investeringar. Ett annat uttryck för misstron är kraven från löntagarorganisationerna om garantiklausuler i avtalen mot oväntade prishöjningar. Den här typen av klausuler riktas inte mot arbetsgivarna, utan är helt enkelt ett försök att gardera sig mot att regeringens inflationspolitik i efterhand slår sönder avtalens reala innehåll. Man skulle gärna vilja tro att spåren av herr Bohmans framfart som inflationsminister hade förskräckt honom en smula. I tal under den gångna hösten har han på nytt börjat orda om en halvering av inflationstakten, denna gång under 1978. Men i hans proposition sägs inte mer än att det finns goda utsikter att under loppet av 1978 få ner inflationen till en lägre nivå än under de senaste åren. Innehållslösheten i denna målsättning är motiverad, eftersom inga åtgärder aviseras som ger garanti för någon påtaglig dämpning av inflationstakten. Det allmänna prisstoppet har avskaffats, och prisövervakningen ges i propositionen en helt verkningslös form — något som nu förhoppningsvis rättas till genom finansutskottets ingripande. Men det räcker inte. Inför 1978 måste politiken mycket klart och framför allt mera trovärdigt än hittills inriktas på att dämpa takten i prisstegringarna. Prisstoppet borde återinföras och försvagningen av budgetpolitiken kraftigt bromsas upp. Större säkerhet om prisutvecklingen är nödvändig både för att investeringsutvecklingen skall kunna vändas och för att lönehöjningarna 1978 skall kunna hållas inom de gränser, som sätts av målet att förstärka bytesbalansen. Detta leder över till en annan av kardinalfrågorna i svensk ekonomisk politik just nu, och det är hur en tillräckligt bred uppslutning skall kunna skapas kring en politik som inriktas på att hålla tillbaka konsumtionen och öka sparande och investeringar. Den frågan har särskild betydelse i ett läge, då man genom devalveringar dessutom försöker höja vinsterna i näringslivet. När vi socialdemokrater påtalat de orättvisor som skapas av regeringens inflationspolitik och skattepolitik, har vi av Gösta Bohman anklagats för att driva missnöjespropaganda. Då människorna runt om i vårt land samlats till demonstrationer och möten för att protestera mot vad de upplever som en orättfärdig fördelning av åtstramningens bördor, har Thorbjörn Fälldin reagerat med en tafatt häpnad inför deras upprördhet. Att borgerliga politiker visar kallsinne inför krav på rättvisa förvånar kanske inte. Men möjligen skulle de förstå problemets allvar, om det formulerades på följande sätt: En politik för åtstramning och resursomfördelning måste ha stöd från de stora löntagargrupperna. Den som betvivlar detta påstående bör studera erfarenheterna från en rad länder i Västeuropa som försökt föra en liknande politik utan detta stöd. Ett sådant stöd kan bara nås om löntagarna och deras företrädare får påtagliga bevis på att åtstramningen fördelas rättvist och syftar till ur deras synvinkel meningsfulla resultat, dvs. tryggar framtida inkomster och sysselsättning. För fackliga organisationer, vars huvuduppgift ändå är att höja medlemmarnas inkomster, är det svårt nog att försvara en lönepolitik som leder till oförändrad eller sänkt levnadsstandard. Men uppgiften kan bli omöjlig om det samtidigt framgår, att vissa redan privilegierade grupper genom samhällets åtgärder får sin relativa position ytterligare förbättrad. Det är möjligt att den borgerliga regeringen ser som sin mission i svensk politik att göra det lättare för människor med litet högre inkomster att tjäna pengar och för företagare att bygga upp en förmögenhet. Men det är inte bara orättvist utan också synnerligen oklokt att göra detta slags omfördelning av skattebördan i ett läge, då kostnaderna ofrånkomligen måste bäras av människor med betydligt lägre levnadsstandard. För Sveriges möjligheter att återvinna ekonomisk balans tror jag att det vore bättre om riksdagen nu koncentrerade sig på att nå framgång med en ekonomisk politik inriktad på kostnadsstabilisering och ökande investeringar.

Jag tycker helt enkelt att riksdagen borde besinna det utmanande och det farliga i att försöka åstadkomma ökade inkomstklyftor i ett skede, då det inte finns utrymme för någon total realinkomstökning. Farorna med sådana strävanden är inte bara att de kan skapa så stora svårigheter för lönepolitiken, att kostnadsstabiliseringen uteblir. Faran finns också att den grundläggande samhällssolidariteten skadas. Och tilllåts det ske, lär all stabiliseringspolitik bli omöjlig ett bra tag framöver. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen i finansutskottets betänkande nr 10.

Herr talman! En finansdebatt på hösten är något för riksdagen ovanligt. Det är också ovanligt att regeringen i proposition redovisar grunderna för den ekonomiska politiken även på hösten. Mot den bakgrunden kan kanske också finansutskottets nu föreliggande betänkande förefalla en smula ovanligt. Jag tror emellertid att det är värdefullt att regeringen har presenterat en proposition med grunderna för den ekonomiska politiken och därmed gett oss möjlighet till en finansdebatt också under den här delen av riksmötet. Det ekonomiska läget och därmed förutsättningarna för den ekonomiska politiken har ju onekligen spetsats till under det senaste halvåret. Och låt mig, herr talman, inledningsvis få påminna om den debatt vi hade här i riksdagen i våras på grundval av den reviderade finansplanen och finansutskottets betänkande däröver. Vi förutsåg då ett underskott i bytesbalansen på ca 13 miljarder. Den förutsägelsen föranledde finansutskottet att uttrycka oro för utvecklingen av balansen i våra affärer med utlandet. Nu kan vi konstatera att både den bedömning som gjordes av regeringen och finansutskottets majoritet och den bedömning som gjordes av finansutskottets socialdemokratiska minoritet var alltför optimistiska. Exporten har inte under andra halvåret i år ökat i den takt som vi då beräknade och det finns anledning att redan här påminna om att man ju från socialdemokratisk sida var betydligt mer optimistisk i fråga om utvecklingen av exporten än vad vi var. Den optimismen var alltså — dess värre — inte befogad. Det var därför, som jag ser det, helt nödvändigt att regeringen på sensommaren tog initiativ till åtgärder i syfte att hindra en ytterligare försämring av den svenska bytesbalansen. Den viktigaste av dessa åtgärder var nedskrivningen av den svenska kronan med 10 96 och utträdet ur den så kallade valutaormen. Den tidigare mindre kronkursjusteringen i april i år skedde ju inom ramen för valutaormen. Under våren och sommaren i år fortsatte D marken att stiga i värde. En devalvering som faktiskt skulle återställa Sveriges kostnadsrelation till utlandet och därmed lägga grunden för de svenska exportföretagen att på nytt expandera på världsmarknaden och återta förlorade marknadsandelar, kunde alltså i längden inte ske — det var erfarenheten från i våras — om man samtidigt behöll den svenska kronans bindning till den västtyska D-marken. Finansutskottet anser därför att det var både riktigt och nödvändigt att både skriva ned den svenska kronan och samtidigt gå ur valutaormen. Det bör påpekas att den västtyska marken har fortsatt att stiga i värde efter devalveringen med ungefär 2 9 och att alltså en femtedel av devalveringseffekten faktiskt skulle ha gått förlorad om vi hade stannat kvar i ormen. Jag är mot denna bakgrund förvånad över det resonemang som förs i den socialdemokratiska partimotionen och i reservationen till finansutskottets betänkande på den här punkten. Det framgår inte helt klart hur socialdemokraterna i dag bedömer den genomförda devalveringen, men det står klart att man alltjämt är emot utträdet ur valutaormen. När man från socialdemokratiskt håll säger att man skall söka undvika fortsatta devalveringar och försöka få ned inflationstakten — två målsättningar som vi alla instämmer i — så måste den naturliga frågan bli: Underlättas inte en sådan politik av den faktiskt genomförda devalveringen och av utträdet ur valutaormen? Det är viktigt att vi i framtiden uppehåller en stabilitet i den svenska kronkursen. Enligt vår uppfattning sker det bäst genom den anordning som man nu har kommit fram till, där den svenska kronans kurs bestäms gentemot en grupp av andra valutor, som är dominerande i svensk utrikeshandel, den så kallade korgen. Det råder bred enighet om att betalningsunderskottet från västvärlden till de oljeproducerande länderna kommer att bestå under många år framöver och att förhoppningen om att kunna återställa en balans till 1980 inte längre kan infrias. Vi har också varit ense om att detta underskott mellan OECD-staterna och OPEC-staterna skall fördelas någorlunda rättvist mellan de olika medlemsländerna i OECD. Så är f.n. inte fallet. Sverige har t.ex. en större del av detta underskott, medan Västtyskland inte har något underskott alls. Det är därför angeläget att man kan komma fram till någon sorts enighet om att de länder som har en god bytesbalanssituation vidtar åtgärder som stimulerar efterfrågan i det egna landet och på det viset hjälper de länder som har ett förhållandevis större betalningsbalansunderskott. Jag har haft möjlighet att både i Europarådet och i EFTA:s rådgivande parlamentariska kommitté ge uttryck för denna uppfattning. Sveriges underskott i affärerna med utlandet består emellertid bara till en mindre del av vår andel av den samlade västvärldens skuld till oljeländerna. Resten av bytesbalansunderskottet är ett resultat av att vi levt och alltjämt lever över våra resurser. Konjunkturinstitutet förutser nu en uppgång av exporten under 1978 på ungefär 12 miljarder men förutser samtidigt en nästan lika kraftig ökning av importen. På kort sikt leder nämligen devalveringen till en försämring av bytesförhållandet, och det är först på längre sikt som en positiv effekt framträder i form av en kraftig ökning av exportvolymen. Trots de många åtgärder som har vidtagits av regering och riksdag, kommer därför underskottet i bytesbalansen att 1978 dröja kvar på ungefär samma nivå, 18 miljarder kronor. Skulle konjunkturinstitutets bedömning av konjunkturuppgången i västvärlden visa sig vara alltför optimistisk blir sannolikt balanssituationen i förhållande till utlandet ännu något sämre. Mot denna bakgrund är det uppenbart att en huvudmålsättning för den ekonomiska politiken måste vara att minska underskottet i bytesbalansen. Ett par poster kommer då i särskilt hög grad i blickpunkten. Den ena gäller det jättelika underskott som skapas av importen av olja. Trots att vi f.n. har ett betydande överskott i exporten av fabricerade varor, leder ändå den stora råvaruimporten till ett mycket stort samlat underskott i våra affärer med utlandet. I råvaruimporten är oljan den dominerande posten. Det bör därför vara en självklar målsättning för den ekonomiska politiken att minska vårt beroende av importerad olja och i större utsträckning använda oss av inhemska energikällor. Målmedvetna energisparande åtgärder hör självfallet också till den bilden. Från finansutskottets utgångspunkt måste dock huvudmålsättningen för energipolitiken under de närmaste åren vara att minska volymen importerad olja. En annan betydelsefull post i vår balans med utlandet är räntebetalningar på tidigare utlandslån. Vårt lands möjligheter att ta upp lån på den internationella marknaden är alltjämt mycket goda. Den stigande utlandsupplåningen leder emellertid till att vi i allt större utsträckning binder oss för stora framtida ränteutgifter och därmed begränsar utrymmet för andra kostnadskrävande åtaganden framöver, t.ex. sociala reformer av olika slag. Det kan i och för sig heller inte uteslutas att lånevillkoren kan komma att försämras om bytesbalansunderskotten under en längre tidsperiod blir mycket stora. Också därför är det en målsättning att nedbringa utlandsupplåningen. Jag vill dock samtidigt säga att den hittills genomförda utlandsupplåningen har skett på goda villkor och inte inger oro. Det är det långsiktiga perspektivet som är oroande. Bestående stora underskott i våra affärer med utlandet och ett därmed bestående, stort behov av utlandsupplåning kan inte godtas. Herr talman! Världsekonomin har under de senaste åren utvecklats på ett sätt som kan sägas avvika från vad som har varit normalt. Efter den djupa konjunkturnedgången 1974/75 började en uppgång som dock bröts redan under andra hälften av 1976, och under 1977 har utvecklingen varit svagare än beräknat. Tillväxten för OECD-området i dess helhet blir räknat på årsbasis för 1977 knappt 4 96. Och nu tillgängliga prognoser för 1978 tyder på att tillväxten då inte blir bättre. Endast i Förenta staterna och i Japan finns underlag för en stadig uppgång. Det är självklart att om den internationella konjunkturutvecklingen 1978 blir svagare än beräknat, kommer Sverige i betydande svårigheter. Vi valde att under konjunkturnedgången leva över våra tillgångar och att genom aktiva åtgärder från samhällets sida hålla sysselsättningen uppe. Ien tid då de flesta länder i vår omvärld kämpade med stora svårigheter, kunde vi hålla levnadsstandarden uppe och arbetslösheten nere. Det skedde som alla nu vet till priset av en ökad utlandsupplåning. Tanken bakom denna politik, som självfallet var riktig, var att vi därigenom skulle bygga upp produktionsresurser som kunde användas i det ögonblick då konjunkturen vände och då världshandeln och efterfrågan utifrån på nytt ökade. När utvecklingen i detta avseende nu har blivit en besvikelse, är det viktigt att vi från svensk sida försöker komma fram till någon typ av samordnade åtgärder mellan länderna inom OECD i syfte att stimulera den privata konsumtionen och därmed efterfrågan. Men det är självfallet på det viset, att utrymmet för sådana stimulansåtgärder är mindre i länder med stora underskott i bytesbalansen. Det har rått ganska stor enighet om nödvändigheten av en sådan stimulanspolitik från samhällets sida under senare år. Riksdag och regering har tagit sitt ansvar för att hålla sysselsättningen uppe. Den nuvarande regeringen har varit speciellt framgångsrik härvidlag. Men det är klart att vi i dagens läge likväl måste ställa oss frågan hur länge och till vilket pris vi kan fortsätta en sådan politik. Herr talman! Vi ställs alltså i dag inför en mycket svår balansgång mellan en mera expansiv och en mera restriktiv politik. Sannolikt kommer det att bli nödvändigt att redan innan en kommande internationell konjunkturuppgång når Sverige vidta vissa åtstramande åtgärder. Konsekvensen härav blir att anspråken på höjd standard måste sättas lågt, när det gäller både den privata och den offentliga sektorn. Jag skall senare återkomma till problemen för den offentliga sektorn men vill bara när det gäller den privata sektorn peka på att konjunkturinstitutet för 1978 förutser en i det närmaste oförändrad privat konsumtion, medan den sist tillgängliga konjunkturöversikten — från Industriförbundet — räknar med en minskning av den privata konsumtionen nästa år med 2 96. Med Nr 41 tanke på att pensionärerna enligt gällande regler är tillförsäkrade kompensation för prisstegringarna måste konsekvensen härav bli en viss minskning av konsumtionen för övriga grupper. Jag finner det då angeläget att understryka att när vi har en sådan här negativ utveckling Den ekonomiska av vår ekonomi, får det inte tas till intäkt för att försämra läget för = politiken m.m. utsatta grupper. Dit hör exempelvis pensionärerna och barnfamiljerna. Det är i och för sig alltid svårt att med säkerhet överblicka de fördelningspolitiska effekterna av ekonomisk-politiska åtgärder av det slag som vi nu diskuterar, bl.a. därför att det mycket hårda skattetrycket ju utjämnar andra åtgärder som skulle kunna öka klyftorna mellan olika grupper. Men det finns ändå anledning att noga följa de sociala effekterna av olika åtstramningsåtgärder. Pensionärerna har, som nämnts, en automatisk priskompensation enligt nu gällande regler, vilket inte gäller barnfamiljerna. Det är därför, just mot bakgrund av att barnbidragen inte är indexreglerade, viktigt att en fortsatt uppräkning av barnbidragen sker. Regeringen har nu också föreslagit en sådan höjning från den 1 april 1978. Den innebär en priskompensation, däremot självfallet inte någon reell standardförbättring för barnfamiljerna. Jag utgår från att vi också under nästa år kommer att få anledning att diskutera åtgärder som kan kompensera barnfamiljerna för effekterna av inflationen. Herr talman! Inflationen, som ju under 1977 blir kraftigare än vad som förutsågs i början av året, kan alltså ha negativa fördelningspolitiska effekter. Det finns särskild anledning att påminna om att dagligvarorna stigit relativt mera i pris och att detta självfallet har genomslag för bl.a. barnfamiljer och pensionärer. Samtidigt bör vi hålla i minnet att en del av den höga inflationen är en följd av medvetna ekonomisk-politiska åtgärder, bl.a. momshöjningen och delvalveringen. Finansutskottet stryker under att ända upp till hälften av de prisstegringar som hittills har ägt rum i år direkt eller indirekt beror på beslut som har fattats av stat och kommun. Mot den bakgrunden är det — som framhålls i propositionen — rimligt att förutse en väsentligt lägre prisstegringstakt under 1978. En rimlig målsättning för den ekonomiska politiken bör vara att inflationen under 1978 stannar under 10 96. I finansutskottets betänkande behandlas ett antal motioner som kräver prisstopp av det ena eller det andra slaget. Motionsyrkandena gäller dels en utvidgning av nuvarande prisstopp till nya varugrupper, dels krav på allmänt prisstopp. Från socialdemokratiskt håll kräver man både återinförande av allmänt prisstopp och en skärpt prisövervakning. Finansutskottet har tidigare vid flera tillfällen haft anledning att yttra sig över motioner om allmänt prisstopp och då strukit under att prisstopp har både fördelar och nackdelar. Långvariga prisstopp har nackdelen att leda till konkurrensbegränsningar och framtvingar dessutom omfattande dispenser, som delvis sätter prisstoppet ur spel. Kortvariga prisstopp bidrar till en instabil prisutveckling, bl.a. i samband med de prishöjningar som 2 följer vid tiden för prisstoppets upphörande. Både den tidigare socialdemokratiska regeringen och den nuvarande regeringen har ju använt prisstopp, och erfarenheterna härav får väl i stort sägas vara att prisstopp inte är något särskilt effektivt medel i kampen mot inflationen. Finansutskottet avstyrker därför de motioner som har väckts om utvidgning eller förlängning av prisstoppet. Däremot uttalar sig utskottet för en intensiv prisövervakning. Vi har noterat att regeringen har gett statens prisoch kartellnämnd i uppdrag att intensifiera sin prisövervakning och att i förhandlingar med företagen försöka förhindra prishöjningar av olika slag. Självfallet ankommer det ytterst på regeringen, med stöd av det bemyndigande som riksdagen ger i den allmänna prisregleringslagen, att vidta de åtgärder och ingripanden som kan bli nödvändiga, t.ex. efter framställning från prisoch kartellnämnden. På den här punkten ser jag inte någon större skillnad i uppfattning mellan majoriteten i utskottet och den socialdemokratiska minoriteten, bortsett från att reservanterna vill använda den här typen av prisövervakning i samband med någon sorts avveckling av ett allmänt prisstopp — hur nu det skulle gå till! Herr talman! Finansutskottet har i sitt betänkande också tagit upp frågan om finansieringen av den offentliga sektorn. Det sker mot bakgrund av de uppgifter som redovisats bl.a. av riksrevisionsverket om att underskottet i den statliga budgeten innevarande budgetår kommer att bli väsentligt större än beräknat. Underskottet innevarande budgetår kan nu beräknas till drygt 25 miljarder kronor - om man inkluderar genomförda beslut och redan planerade åtgärder. I våras förutsågs det bli 13 miljarder kronor. En del av förklaringen till det här ökade budgetunderskottet är naturligtvis åtgärder som har vidtagits av regering och riksdag i syfte att komma till rätta med vikande produktion och hotande arbetslöshet. Vi har då varit medvetna om att dessa åtgärder skulle leda till ett ökat budgetunderskott. Och det är naturligtvis viktigt att stryka under att själva storleken på underskottet ett visst budgetår inte kan tjäna som utgångspunkt för en diskussion om finansieringen av de offentliga utgifterna. När vi nu i finansutskottet har tagit upp frågan om det statliga budgetunderskottet har det skett mot bakgrund av effekten på det samlade finansiella sparandet i samhället. Konjunkturinstitutet redovisade ett finansiellt sparande för den offentliga sektorn 1976 på ungefär 15 miljarder kronor, medan man för nästa år — 1978 — räknar med att det inte blir något finansiellt sparande på den offentliga sektorn över huvud taget. Detta är allvarligt mot bakgrund av de svårigheter som företagen f. n. har och som naturligtvis leder till att man inte kan förvänta sig något ökat sparande inom näringslivet. Vi möter också vissa svårigheter att få upp sparandet inom hushållssektorn, och åtgärder i det syftet skulle välkomnas. Det är sett i det här perspektivet som ett för flera år å rad bestående, mycket stort statligt budgetunderskott kan vara en fara för möjligheterna att skapa balans i vår ekonomi. Det är just med hänsyn till önskvärdheten att skapa balans i samhällsekonomin som vi i det här sammanhanget har pekat på riskerna med en eventuell framtida ytterligare ökning av budgetunderskottet. Om man vill hålla tillbaka utlandsupplåningen bör man därför också söka hålla tillbaka underskottet i den statliga budgeten. Jag kanske skall tilllägga att när jag här nämner siffran 25 miljarder kronor som ett tänkbart underskott i statsbudgeten i år skall däremot vägas de överskott som finns inom socialförsäkringssektorn på ungefär 15 miljarder kronor. Det kan också finnas skäl att vid en redovisning av underskottet i statsbudgeten söka särredovisa de poster som är av engångskaraktär, t.ex. vissa lån till krisdrabbade näringar, för att på det viset klarare få belyst vilka poster i den nuvarande statsbudgeten, som kan bidra till ett bestående underskott. Vi har i utskottet kunnat nå enighet om att utrymmet under de närmaste åren för nya kostnadskrävande åtaganden inom den offentliga sektorn är utomordentligt litet. Detta måste gälla både statsbudgeten och kommunernas budget. För statsbudgetens del innebär det en beredvillighet från vår sida att ta emot ett budgetförslag, där utgiftssidan är mycket hårt prioriterad. Några konkreta förslag framförs av naturliga skäl inte nu av utskottet och inte heller av den socialdemokratiska minoriteten. De får självfallet prövas i samband med det ordinarie budgetarbetet. Det gjorda uttalandet gäller emellertid inte bara staten utan också kommunerna, där expansionen ju under senare tid varit särskilt kraftig. De kommunala utgifternas andel av bruttonationalprodukten har mellan 1960 och 1977 ökat från 11 till 23 26. Statsbidragen till kommunerna har blivit en successivt allt tyngre post på den statliga budgetens utgiftssida. Samtidigt har kommunalskatten stigit raskt, från 14:63 kr. år 1960 till 21:00 kr. år 1970. Den kommunala utdebiteringen beräknas 1978 i genomsnitt komma att uppgå till hela 28:70 kr. Den här utvecklingen måste av flera skäl brytas. Det är inte rimligt med höjningar av kommunalskatten på en krona eller mera per år. En kommunal expansionstakt på drygt 4 26 minskar dessutom möjligheterna att återskapa samhällsekonomisk balans. Vi fruktar nu att den kommunala expansionen 1978 för tredje året i rad kan bli ungefär dubbelt så stor som den som långtidsutredningen ansåg vara tillåten för att behålla en samhällsekonomisk balans. Det är alltså utomordentligt väsentligt att kommunerna försöker få en bättre balans i sin egen ekonomi. Jag vill i det sammanhanget säga att när riksdagen nu sannolikt kommer att besluta att avskaffa investeringsavgiften för oprioriterat byggande, så får detta inte av kommunerna tas som motiv för nya kostnadskrävande investeringar. Alltjämt måste gälla att prioriteringen av de offentliga utgifterna skall ske efter bestämda politiska värderingar och att i dagens läge åldringsvård, sjukvård och barnomsorg sätts i främsta rummet. Den självklara konsekvensen av detta är att andra områden då får stå tillbaka. Herr talman! Ett bekymmer för vår ekonomi är den låga investeringstakten. Som Kjell-Olof Feldt nämnde beräknas investeringarna i industrin under 1978 för andra året i rad sjunka med 15 926. Mot den bakgrunden är det väsentligt att finansoch penningpolitiken inriktas på att stimulera näringslivets investeringar. Utskottet tillstyrker därför regeringens förslag om fortsatt giltighet av reglerna om särskilt investeringsavdrag och särskilt investeringsbidrag. Förutom industriinvesteringarna finns i dagens läge skäl för statsmakterna att stimulera investeringarna i bostäder. I den socialdemokratiska motionen och i reservationen föreslås vidare en särskild lag om begränsning av vinstutdelning i aktiebolag. Regeringen och finansutskottet förutsätter att man på alla håll iakttar återhållsamhet i nuvarande ekonomiska läge. En höjning av aktieutdelningarna skulle stå i strid häremot. Enligt vår uppfattning saknar frågan emellertid i allt väsentligt aktualitet. Många börsföretag kommer i år att redovisa stora förluster, och företagen har i allmänhet f. n. en låg lönsamhet. Vid en eventuellt förbättrad lönsamhet är det därför i första hand aktuellt för företagen att täcka tidigare förluster och att bygga upp reserver för framtiden, inte att öka vinsterna. Mot en lagstiftning av det slag som reservanterna föreslår talar dessutom att den i praktiken skulle kunna bli ett hinder för den industriella expansion som vi f.ö. är ense om att vilja främja, genom att sparkapital i större utsträckning placeras i andra objekt än i aktier. Jag skall inte gå in på alla delarna i den socialdemokratiska reservationen. På flera punkter har vi samma eller nästan samma uppfattning, Jag kan t.ex. helhjärtat instämma i vad som sägs i reservationen om behovet av ökade satsningar på forskning och utvecklingsarbete. Det kravet har vi fört fram många gånger från folkpartiets sida, bl.a. i utbildningsutskottet. En punkt där delade meningar kvarstår mellan majoriteten och reservanterna är synen på arbetsgivaravgifterna. Liksom i våras vill socialdemokraterna här öka bördorna på företagen. Man avvisar halveringen av löneskatten och vill dessutom höja företagens socialförsäkringsavgift med en halv procent för att därmed täcka vissa föreslagna förändringar i den statliga skatteskalan. Detta sker i ett läge då lönsamheten i företagen uppenbarligen är lägre än på mycket länge. Jag har svårt att uppfatta detta socialdemokraternas förslag som ett led i en ansvarsfull politik för industriell förnyelse och full sysselsättning. Herr talman! Jag anser det vara värdefullt att vi i riksdagen kan nå enighet om en beskrivning av det faktiska samhällsekonomiska läget. Det lägger måhända grunden för enighet också om de åtgärder som kommer att bli nödvändiga. En bred samling kring de åtgärder som krävs för att återställa den samhällsekonomiska balansen är värdefull också därför att den ökar chanserna att åtgärderna blir effektiva. Jag yrkar bifall till finansutskottets hemställan i betänkandet nr 10.

Herr talman! Efter att ha lyssnat till finansutskottets ordförande undrar jag om inte en slutsats skulle kunna dras: Om Björn Molin vore eko nomiminister i det här landet, skulle det i vissa väsentliga avseenden föras en helt annan ekonomisk politik än den som faktiskt förs. Hans synpunkter på utlandsupplåningen, inte minst hans tänkvärda ord om oljeimportens kostnader och konsekvenser — jag hoppas att centerpartiets representanter lyssnade noga — liksom hans synpunkter på finanspolitiken och på inflationen var i varje fall ett försök till en öppen och ärlig redovisning av de svåra problem som den ekonomiska politiken har att handlägga. Däremot kan jag inte i alla avseenden tro att han har hittat de lösningar som behövs. Jag vill säga på tal om hur prisövervakning och prisstopp skall tillämpas att jag hoppas att Björn Molin och andra i det borgerliga lägret har klart för sig att om prisövervakningen skall bli effektiv så förutsätter den faktiskt att prisstopp då och då tillgrips. I annat fall blir övervakningen bara en registrering av prishöjningar, och det var ju inte riktigt meningen. Jag hoppas därför att formuleringarna om fördelar och nackdelar med prisstopp inte skall tolkas som att man tappar bort ena halvan av en intensiv prisövervakning, nämligen viljan och förmågan att ingripa. Sedan måste jag säga att herr Molins funderingar om betydelsen av att lämna valutaormen tyder på att han har fått hela problemet om bakfoten. Han frågade om det inte är så att en antiinflationspolitik underlättas av att vi har lämnat valutaormen. Det är tyvärr tvärtom. Kronans anknytning till ett valutablock med relativt starka valutor — som valutaormen alltså var tidigare — betyder lägre importprisstegringar. Övergången till den s.k. korgen motiverades just av att regeringen inte ansåg sig kunna hålla de svenska prisstegringarna på samma relativt låga nivå som man kunde i framför allt Västtyskland. Och denna korg är så konstruerad att vi kommer att få starkare inflationsimpulser från utlandet än tidigare. Nu får vi ta emot den genomsnittliga inflationen i OECD-området. Utvecklingen från 1974 till 1976 visar att anknytningen till valutaormen gav oss ett visst skydd genom det starka blockets lägre inflationstakt. Vad sedan arbetsgivaravgiften angår vill jag säga att den debatten tror jag aldrig kommer att kunna avslutas. Men jag föreställer mig att väldigt många företagare, som i och för sig tycker att det är roligt att få några hundralappar i sänkt arbetsgivaravgift, kommer att uppleva innebörden när de kommer till banken för att försöka låna några hundra tusen eller en miljon och banken säger: Här finns det inga pengar, för dem lägger staten beslag på. Jag tycker att den enkla pedagogiken borde landets företagare begripa. I varje fall kommer de att få lära sig den hårdhänt under de närmaste månaderna och åren.

Herr talman! Kjell-Olof Feldt använde i sitt inledningsanförande uttrycket att vi stod inför en avveckling av Sverige som industrination. Jag tycker att det var överord och vill för egen del inte föra debatten i sådana termer. Men när Kjell-Olof Feldt beskriver läget så allvarligt, vill jag fråga honom: Vad är det då socialdemokraterna har att erbjuda? Socialdemokraterna avvisar ju båda de åtgärder som har anvisats för att förbättra de svenska företagens kostnadsläge: sänkta arbetsgivaravgifter och en nedskrivning av valutakursen. Detta innebär att med er politik hade kostnadsläget i dag varit ännu högre för de svenska företagen. Deras öjligheter att konkurrera ute i världen hade varit sämre, och deras möjligheter att återvinna marknadsandelar hade varit mindre. Med den politik ni förordar hade alltså det redan nu för stora bytesbalansunderskottet blivit ännu större, och behovet av utlandsupplåning hade varit ännu starkare. Detta är den obestridliga konsekvensen av den politik som socialdemokraterna förordar, och det var därför som jag i mitt huvudanförande ställde frågan: Hur menar ni att det här problemet skall klaras, när ni avvisar både vägen över sänkta arbetsgivaravgifter och vägen över en nedskrivning av den svenska kronan? Det var också därför som jag ställde frågan: Vore det inte från era utgångspunkter speciellt värdefullt att man lät den svenska kronan komma ur den västtyska markens grepp? Och jag tycker att den frågan kvarstår, därför att enligt min bedömning var det ett i alla avseenden riktigt beslut som fattades av regeringen och riksbanken i slutet av augusti, att devalvera och att samtidigt gå ur valutaormen. När man från socialdemokratiskt håll nu avvisar dessa åtgärder är det rimligt att fråga: När ni beskriver vår ekonomi som så krisbetonad, vad skulle ni då ha gjort i stället? Det bör också tilläggas att D-marken ju har fortsatt att stiga sedan devalveringsbeslutet fattades. Får jag slutligen bara säga att de synpunkter som jag hade på prisövervakning och prisstopp naturligtvis inte utesluter prisstopp i speciella lägen. Vi kan inte se att de argument som finns för prisstopp i motionerna håller, och det viktiga är att stryka under att prisstopp inte är något kardinalinstrument när det gäller att komma till rätta med inflationen.

Herr talman! Jag vill först säga till Björn Molin att i dagsläget tror jag det är bäst att föra debatten utifrån det ofrånkomliga faktum att kronan har devalverats, och det gäller att hitta lösningar på de problem som därmed har uppstått. Det går inte att påstå att devalveringen ännu har lett till att några kostnader har blivit lägre, att något konkurrensläge har förbättrats eller att några marknadsandelar har vunnits. Jag försökte säga det i mitt anförande. En devalvering sänker inga kostnader. Sänkta arbetsgivaravgifter avskaffar inga kostnader. Alla dessa kostnader finns kvar i vår ekonomi. En kostnadssänkning inträffar bara om devalveringen leder till att människorna accepterar en sänkning av den totala standarden, av den totala efterfrågan inom landet, och den politik har ännu icke börjat drivas som skulle leda fram till ett sådant resultat. Sänkt arbetsgivaravgift framställs som en kostnadssänkning. Det är inte sant. Kostnaderna finns kvar i den statliga budgeten. Om regeringen hade föreslagit att samtidigt kostnader för 4 miljarder kronor togs bort ur den offentliga verksamheten hade det varit en kostnadssänkning. Men nu kommer företagen att drabbas av dessa kostnader på det viset att det kommer att stå 4 miljarder kronor mindre till förfogande för utlåning till näringsliv, allmänhet och kommuner. Det är därför vi har velat föra den här diskussionen — i, trodde vi, det viktiga syftet att föra den ekonomiska politiken med de förutsättningar som nu finns en smula framåt — utifrån frågan: Hur skall man kunna genomföra den politik som devalveringen bara är inledningen till? Devalveringen löser i sig inga problem, och därför är vi kritiska till devalvering som ekonomisk-politisk metod. Devalveringen öppnar en rad risker för framtiden, av det enkla skälet att om man devalverar fäster man omvärldens uppmärksamhet på det faktum att man är beredd att använda valutakursen som ett medel i den ekonomiska politiken. Når man då inte snabbt resultat, stabilisering och förbättring av den yttre balansen utsätter man sig för risken att den utveckling man har startat vänder till något värre. För att inte herr Bohman skall kunna angripa mig och säga att jag spekulerar i något vill jag inte spinna vidare på den tråden. Men det är detta perspektiv som gör att vi socialdemokrater med sådant allvar vill betona för majoriteten att det krävs skyndsamma, effektiva och snabba åtgärder för att förhindra att devalveringspolitiken går ut i någonting mycket värre än om man hade försökt sig på en anpassning av kostnader och resursanvändning utan att företa en devalvering. Nu har det skett och det är därför de metoder som vi anvisar framför allt syftar till att stabilisera kostnadsläget så fort som möjligt och öka investeringarna. Det är den enda vägen ut ur svårigheterna.

Herr talman! Det är fortfarande svårt att ur Kjell-Olof Feldts anförande utläsa dels hans exakta inställning till devalveringen, dels vad som enligt hans mening i den situationen skulle sättas in. Jag hävdar självfallet inte — och det gör inte regeringen heller — att en devalvering ensam löser de ekonomiska problemen. Men vad man har påpekat i propositionen och vad jag har sagt här är att en devalvering är en viktig och värdefull förutsättning för andra ekonomisk-politiska åtgärder, och att vi utan devalvering och om vi hade stannat kvar i valutaormen hade varit i ett sämre läge för fortsatta åtgärder. Att devalveringen på kort sikt försämrar bytesförhållandet och alltså inte ger något påtagligt resultat på bytesbalansen under 1977 är inget argument mot devalveringen. Vi vet alla att detta är en åtgärd som på lång sikt faktiskt kommer att bidra till att öka de svenska exportföretagens konkurrensmöjligheter ute i världen, och därmed på lång sikt bidra till en förbättring av bytesbalansen. Jag menar alltså att om vi skall komma ur den här underskottssituationen måste devalveringen vara med i bilden. Alternativet hade varit mycket starkt sänkta inhemska kostnader för företagen, och några åtgärder åt det hållet har man definitivt inte kommit med från socialdemokratiskt håll. Man avvisar i stället den relativt blygsamma kostnadsminskningen för företagen som regeringen föreslår när man viil sänka löneskatten med 2 26. Mot denna bakgrund tycker jag fortfarande att det är rimligt att upprepa frågan: Om ni beskriver Sveriges ekonomi som en ekonomi i kris och om ni avvisar de båda åtgärder som regeringen förordar, nämligen en nedskrivning av valutan och en viss sänkning av arbetsgivaravgiften, vad sätter ni då i stället?

Herr talman! Varför blir det ekonomisk kris, arbetslöshet och utslagning? Vad är den djupare grundorsaken? Dess värre verkar det som om ingen av debattörerna i en sådan traditionell ekonomisk debatt, som det här tycks bli, vågar gå in på den huvudfrågan. De håller sig till tekniska resonemang eller ytliga anklagelser, och det är inte ett riktigt sätt att gå ut till människorna för att förklara vad grundorsaken till den ekonomiska krisen är. Den borgerliga regeringen kör på med sin filosofi. Man säger ungefär att folk har levat för bra och att näringslivet har fått det för dåligt. Därför måste profiterna höjas, och vi måste i ökad utsträckning få skattelättnader och subventioner åt kapitalet. Socialdemokraterna kör i mångt och mycket på i samma ytliga stil. De skyller på att Gösta Bohman är en dålig ekonomiminister eller på att vi har för litet kärnkraft, trots att arbetslösheten har blivit högre för varje nytt kärnkraftverk. Det finns inte något större samband på den punkten. En socialdemokratisk ekonom har nyligen svarat för den senaste genialiteten i branschen, nämligen att den ekonomiska tillväxten blir dålig därför att det föds för litet barn — detta i ett samhälle som inte ens kan ta hand om och bereda arbete åt tiotusentals av de många ungdomar det redan har. Det finns alltså inget djupare orsaksresonemang, ingen som vill gå in till själva kärnan — ingen som vill ställa frågan: Är det rent av något grundläggande fel i hela den ekonomiska organisationen av samhället? Finns det ett grundläggande fel i det ekonomiska systemet, så att detta självt föder kriser och icke är i stånd att ge människorna meningsfull sysselsättning? Är det så att utslagning och arbetslöshet i själva verket är ett villkor för att kapitalet skall göra sina vinster och att detta samhälle skall fungera såsom det nu gör? Vi i vpk menar att man måste gå till grunden i dessa resonemang för att över huvud taget få ett alternativ till den alltmer katastrofbetonade politik som nu förs. En grundorsak till att det uppstår ekonomiska kriser är att den industriella tekniken går snabbt framåt och förmår frambringa väldiga överflödande varumängder. Samtidigt pågår det en kamp mellan — Nr 41 arbete och kapital, där kapitalet hela tiden försöker hålla tillbaka lönerna. Onsdagen den Men därmed håller kapitalet också tillbaka massornas köpkraft, och följ 7 december 1977 den är att denna köpkraft inte räcker för att suga upp det enorma va= LL ruöverflöd som produktionsapparaten har utvecklat. Resultatet är då att — Den ekonomiska det inträffar luckor mellan köpkraft och varutillgång, och då måste en = politiken m.m. del av produktionsapparaten bantas ned eller förstöras för att varutillgången och produktionskapaciteten skall komma ned på den nivå som svarar mot den återhållna köpkraften. Den andra huvudfaktorn är att kapitalisterna från tid till annan finner att de inte kan göra tillräckligt stora profiter inom vissa av de gamla, tunga industribranscherna, av vilka det finns rätt många här i Sverige, eller i de länder och regioner där de hittills har haft sin tyngdpunkt förlagd. Då blir de beredda att överge dessa länder, regioner och branscher och flytta över sin huvudsakliga uppmärksamhet till andra områden. Då uppstår en strukturförskjutning som drabbar just de länder, regioner och branscher som inte kan erbjuda tillräckligt höga profiter. I stor utsträckning har Sverige eller stora delar av den svenska industrin kommit i det läget. De är inte intressanta längre för kapitalisterna. Kapitalisterna är mer intresserade av andra länder och andra branscher. Man får på det sättet en flödande kapitalexport — som naturligtvis fördjupar den ekonomiska krisen och gör den mer bestående, gör att det hela tiden, även i den s.k. högkonjunkturen, finns kvar en ständig, för varje ny lågkonjunktur växande reservarmé av arbetslösa och undersysselsatta människor, av ungdomar i tiotusental som aldrig kommer ut på arbetsmarknaden. Vill man nu gripa in i detta läge, vill man göra något åt det, får man inte förlora sig i en diskussion om tekniska detaljer, huruvida den eller den valutapolitiska eller kreditpolitiska detaljåtgärden var riktig eller ej, utan man måste ställa frågan: Vad kan man göra för att förändra hela det system som åstadkommer dessa förkastliga och för människorna förnedrande resultat? Hur skall vi kunna gripa in i detta system och hur skall vi til syvende og sidst kunna avskaffa det och ersätta det med ett system som förmår ge alla människor en meningsfull sysselsättning och en ekonomisk tillväxt som icke leder till rovdrift utan till en socialt nyttig produktion? Det är med beklagande som vi i vpk har nödgats konstatera att just på denna punkt är det väldigt svårt att från arbetarrörelsens sida få fram ett ordentligt alternativ till den borgerliga politiken. Vi menar att socialdemokraternas ledande politiker diskuterar alldeles för mycket på den borgerliga regeringens villkor. De viker sig i en defensiv attityd, de accepterar många av krisens verkningar — nedbantningar inom industribranscher, den återhållsamma lönepolitiken, inskränkningar i kommunernas investeringar osv. Dessa politiker har på något sätt också drabbats av den anda som Gösta Bohman och Svenska arbetsgivareföreningen försöker sprida, nämligen att folk har fått det för bra, nu gäller det att 35 dra åt svångremmen, att föra en återhållsam politik, att lära människorna veta hut. Denna passiva, alltför defensiva attityd, som inte ställer de avgörande frågorna om vad det är för sorts samhälle vi har och vad grundorsaken är till det samhällets kris, ser vi på många håll. Vi ser den i LO-ledningens passiva inställning till en aktiv lönekamp. Vi ser den i det beklagansvärda faktum att LO-ledaren kan börja diskutera vilken grupp, löntagarna eller pensionärerna, som skall bära bördan av den svångremspolitik som man inte på allvar ifrågasätter. Man har ingen ordentlig målsättning när det gäller att höja de lönearbetande gruppernas standard. Man har en passiv inställning till lönepolitiken. Vi ser denna attityd också i den socialdemokratiska ledningens kompromissande om de s.k. lönefonderna — en kanske bristfällig men dock intressant idé från början, som man nu tydligen helt är på väg att sälja ut till folkpartiet, eftersom man gör det till ett huvudmoment för de tänkta löntagarfonderna, inte att slå mot storfinansens makt och bryta in i den, utan att hjälpa företagen, hjälpa det kapitalistiska näringslivet att rekrytera nytt kapital. Vi ser attityden i bristen på en alternativ stålpolitik i förhållande till den borgerliga regeringens nedbantningspolitik. De ledande socialdemokratiska politikerna är också beredda att acceptera en kraftig nedbantning av de klassiska industribranscherna — en strukturomvandling som de kallar det — som skulle innebära att många små bruksorter skulle störtas i ekonomisk misär, att många produktionsenheter skulle läggas ned. Man har samma pessimistiska grunduppfattning om strukturproblemen i den socialdemokratiska ledningen som man har i den borgerliga regeringen. Vi menar att detta håller inte. Det håller framför allt inte när man ställs inför de arbetande och deras frågor om hur framtiden skall bli. För ett par veckor sedan demonstrerade arbetarna i Gränges Nyby utanför riksdagshuset. De kom upp hit och fick möta företrädare för olika partier. Gunnar Sträng försäkrade dem att vad det ankom på socialdemokraterna skulle dessa göra allt för att rädda jobben. Det tråkiga är bara att en socialdemokratisk utredare i industridepartementet själv har försett industriminister Åsling med det utredningsmaterial som nu utgör grunden för regeringens stålpolitik, en politik som kommer att innebära förlust av tusentals jobb, däribland många just vid Gränges Nyby. Det håller inte att på det sättet försöka inbilla folk utåt att man har ett alternativ, när man i verkligheten spelar med i samma spel och inte förmår värja sig mot det kapitalistiska tänkandet att en nedbantning av sysselsättningen och en återhållen lönepolitik är absolut nödvändigt. Inte heller kan vi se att den tidigare socialdemokratiska regeringen eller den nuvarande socialdemokratiska ledningen har eller har haft någon verklig varvspolitik. Man lät redarkapitalet göra sina stora förtjänster på att bygga stora tankrar under några år. På den tiden var det ingen i den regeringen som tänkte på att detta inte skulle hålla i längden och att man borde förutse och planera för en annan framtid. Det gjorde man inte, och varvskrisen är nu ett allvarligt faktum. Inte heller när det gäller skogsindustrin, som står inför en våldsam, ny strukturomvandling, har vare sig den tidigare eller den nuvarande regeringen någon politik. Det blir förmodligen kapitulation inför den koncentration och nedbantning som hotar också där.

Om man önskar en progressiv politik kan man inte acceptera den typen av tänkande. Här måste arbetarrörelsen avancera ideologiskt och politiskt och göra upp med denna tidigare underkastelse under det borgerliga kapitalistiska synsättet. Det finns också en följdfaktor. En brist på alternativ hos arbetarrörelsen på den ekonomiska sidan har lett till en brist på alternativ på den ideologiska sidan. Man har inte gett de människor, som nu känner hopplöshet och förtvivlan och som undrar om det går att genom kamp förändra någonting, en verklig motideologi. Man säger inte till dem att det gäller att kämpa för en annan typ av samhälle med andra sociala och ekonomiska värderingar, ett samhälle där man inte får acceptera arbetslöshet och utslagning som någon sorts stående inslag i samhällsbilden. Så säger man inte från den socialdemokratiska ledningens sida, utan man reducerar diskussionen med den borgerliga regeringen till ett antal tekniska detaljer och säger: Den detaljen kunde vi ha gjort bättre om vi suttit i regeringen. Man ställer alltså aldrig frågan om hur samhället skall se ut, vilken samhällsorganisation vi skall ha och hur vi skall övervinna förhållandet att det ständigt existerar en armé av arbetslösa, utslagna och undersysselsatta som, sett på lång sikt, blivit allt större med åren. Vad är det då för program som skulle kunna åstadkomma en grundläggande ändring av dessa samhälleliga förhållanden? Vänsterpartiet kommunisterna har i olika sammanhang redovisat sina tankegångar om det. Jag skall nu i några punkter kort beskriva hur vi ser på möjligheterna att finna en väg ur den ekonomiska krisen, en väg som i sin förlängning leder till en annan samhällsorganisation och upphäver de grundläggande missförhållanden som under den kapitalistiska ekonomin framskapar dessa så förnedrande och olyckliga resultat för människorna. För det första säger vpk: Det finns en betydande samhällelig kapitalbildning, och genom att bygga upp nya samhällsfonder kan vi öka på den. Vi bör då använda de pengarna för ett stort statligt industriprogram, där vi bygger upp nya industrier som kan skapa en säker och framtidsbetonad sysselsättning.

Men det är inte bara för att dessa nya statliga industrier skall kunna hävda sig på exportmarknaden som vi menar att de skall byggas upp, utan också därför att industri som bygger på en hög grad av förädling i regel kräver litet energi men ger mycket jobb. Den är miljövänlig, den är inte så känslig för storleksrationalisering, den kräver inte samma koncentration som de stora tunga industrierna. Det är därför möjligt att använda den för att lokalisera ut industrienheter på de bruksorter och industriorter som nu hotar att drabbas när de gamla klassiska industrierna vacklar därför att de inte ger kapitalisterna tillräckligt med profit. För det andra säger vpk att man naturligtvis inte kan bygga upp sådana här statliga industrier rakt ut i luften bara för att skapa jobb. De måste ju också kunna sälja sina produkter. Nu är det sant, som jag nyss sade, att den här typen av högt förädlade, avancerade tekniska produkter går bättre på den kapitalistiska exportmarknaden än vad järnet, stålet och massan kommer att göra, så redan där är det naturligtvis en viss vinst. Men vi säger också att det inom landet måste skapas en vidgad marknad, som kan underhålla dessa nya sysselsättningstillfällen, dessa nya statliga industrier. Det gäller inte bara att bygga industrier, utan det måste också finnas köpkraft som kan underhålla dessa industriers produktion och den sysselsättning som där kan ges. Och hur går det till? Ett drag i den kapitalistiska krisen är ju att den på ett så oförnuftigt och grovt stötande sätt visar att det finns enorma sociala behov i samhället, samtidigt som tiotusentals ungdomar går arbetslösa fast de inget bättre begär än att få ett meningsfyllt arbete, att göra sin sociala insats. Därför måste samhället, samtidigt som det bygger upp dessa statliga industrier, också starta ett nytt ambitiöst investeringsprogram för att bygga bort de allvarliga sociala brister som finns. Vi har ett kollektivt kommunikationsnät som är tekniskt och kapacitetsmässigt efterblivet och som skulle kunna byggas ut och öka sin kapacitet väsentligt, något som både för miljön och för transportekonomin skulle vara bra, som skulle skapa nya sysselsättningstillfällen. Vi har en eftersatt daghemssektor, en eftersatt vårdsektor över huvud taget. Vi har ett stort behov av ny miljöteknik både när det gäller den yttre miljön och kanske framför allt när det gäller arbetsmiljön. Här finns stora och viktiga områden som kan ta emot nya tekniska produkter, som har användning för nya typer av produkter och insatser. Det är denna vidgade nationella marknad som i stor utsträckning kan understödja och underhålla de nya statliga industrier som vi menar skall byggas. På det sättet får vi alltså två bitar som stöder varandra: dels den nationella marknad som man bygger upp genom sociala och kom munikationstekniska investeringar, dels de industrier som producerar för denna marknads behov. Det skulle bli något nytt, det skulle göra oss mera oberoende av de godtyckliga svängningar som den kapitalistiska exportmarknaden utsätter oss för. Det skulle innebära det första steget till en planmässig uppbyggnad av produktion och marknad, som inte bara byggde på godtycke utan som byggde på att man konstruerade upp dem i planmässiga steg så att de understödde varandra. Det skulle skapa större stabilitet, det skulle vara den första antydan till en planerad ekonomi, om det också i första steget fick tas inom den kapitalistiska ram som vi är nödsakade att leva med. För det tredje säger vpk: För att garantera att investeringarna kommer till de socialt viktiga sektorerna, för att garantera att det finns resurser att bygga upp nya avancerade framtidsbetonade industrier, kan vi inte ha ett system där ett litet antal bankdirektörer får sitta och avgöra vem som skall få låna pengar. Vi måste ha ett förstatligande, en nationalisering av alla de privata storbankerna, så att kapital och resurser kan kanaliseras till de viktiga sektorerna. Och en sådan här medveten planmässig uppbyggnad dels av nya industrier, dels av ett investeringsprogram som ger marknad åt dem, kan realiseras. Förstatligande av de privata affärsbankerna är en ekonomisk nödvändighet, men det är också en maktpolitisk nödvändighet. Om arbetarrörelsen någon gång skall få ett verkligt inflytande i det här landet, så måste den vara beredd att politiskt rikta sig mot själva nervknuten i storkapitalets maktposition, nämligen de privata kreditinstituten och bankerna. För det fjärde säger vpk: Vi kräver stopp för all kapitalexport ur landet, denna fördärvliga kapitalexport som hållit på under många år och som varje år drar tusentals sysselsättningstillfällen ur landet. För det femte säger vpk att man måste gå in för en förkortning av den allmänna arbetsdagen. Detta är inte bara en socialt och medicinskt angelägen reform för de arbetande människorna i en tid av starkt ökad stress på arbetsplatserna, utan en arbetstidsförkortning har också sin givna plats i en progressiv och förnuftig folklig ekonomisk politik. Genom att förkorta den allmänna arbetsdagen — i första omgången till sju timmar och sedan till sex timmar, alltså med sex timmars arbetsdag som mål —- nödvändiggör man nämligen nyanställning av fler människor. Och om man samtidigt med att en arbetstidsförkortning införs säger att denna skall genomföras utan lönereducering — således samma lön för kortare arbetsdag — då betyder det att vi får en överflyttning av köpkraft från kapitalet till de arbetande människorna. Detta i sig självt tillsammans med den ökade sysselsättningen kommer naturligtvis att stärka den massornas köpkraft som är så nödvändig för att vi skall kunna öka avsättningen av produkter och därmed skapa ytterligare nya sysselsättningstillfällen. På samma sätt förhåller det sig med den sjätte punkten, som jag här skall kort beröra, nämligen frågan om den offensiva lönepolitiken. I motsats till Gösta Bohman och tyvärr kanske också i motsats till en del företrädare för LO, som nu gärna böjer sig för återhållsamhetsoch svångremspolitiken, menar vi att all historisk erfarenhet, inte minst från 1930 talet, visar att det inte är genom en återhållsam och blygsam lönepolitik som de arbetande människorna kan bidra till ekonomiska framsteg i samhället. Det åstadkommer man i stället genom att kämpa för högre löner via en offensiv lönepolitik, eftersom en hög köpkraft är en av förutsättningarna för att man skall kunna återskapa en högre sysselsättning. Kontentan av dessa starkt sammandragna punkter i vpk:s krisprogram som jag här har anfört är ungefär följande: De föreslagna åtgärderna kommer i sig själva att i betydande mån förbättra den situation som nu råder. De kommer att skapa ökad sysselsättning. De kommer att anvisa en väg ut ur den kroniska arbetslöshetens och undersysselsättningens situation. Men de kan naturligtvis inte upphäva grundorsakerna till det kapitalistiska samhället och de motsättningar som finns inom detta, vilket til syvende og sidst ständigt producerar ny arbetslöshet, ny utslagning och nya kriser. Därför är det naturligt att man tänker sig de av vpk föreslagna åtgärderna — som vi hoppas att hela arbetarrörelsen skall kunna samla sig kring — som ett första steg i en större samhällsomvandling, där slutmålet är en socialistisk planekonomi.

En socialistisk planekonomi är för oss ett samhälle där produktionen står under de arbetandes självförvaltning, där alla åtgärder, all produktion sker och byggs upp i en medveten process, där man inte riskerar plötsliga nedläggningar, plötsliga katastrofer, plötsliga kriser, som kastar tusentals människor ut i en otrygg situation. För snart hundra år sedan, 1881, landsteg i Malmö hamn en skräddare som hette August Palm och bar för första gången socialismens bud till Sverige. Att konkretisera arbetarrörelsens socialistiska målsättning, att ge kött på benen åt de drömmar och visioner som August Palm och hans generation hade menar vi borde vara en uppgift för hela den svenska arbetarrörelsen. Och i varje fall kan vi svara för att vpk gör allt vad det kan för att fylla sin uppgift i den historiska process som det är arbetarrörelsen här i landet förunnat att medverka i — en historisk process som kommer att leda ut ur kapitalismen och in i ett mänskligare, värdigare samhälle.

Herr talman! När jag hörde reservanternas främste företrädare herr Feldt tala inledningsvis fick jag närmast den uppfattningen att han förmenade att det var möjligt att med ett hastigt rodergrepp vända en supertanker in på eller från en katastrofkurs. Om det är så som han tycktes förmena, att supertankern Sverige kör på katastrofkurs, då hävdar jag att denna inriktning var gjord redan av den förre kaptenen, som inte bara gått under däck utan tvingats hoppa av och nu står hojtande vid sidan om, för att använda herr Feldts vokabulär. Med detta, herr talman, vill jag ha sagt att jag förmenar att det ligger så mycket av kontinuitet och långsiktiga bindningar i ett modernt samhälle av svenskt snitt i såväl politik som reformarbete och utveckling att det inte rimligen går att snabbt lägga om från en kurs till en annan. Jag har sagt det åtskilliga gånger också före vårt regeringsåtagande, och jag har ingen anledning att ändra det påståendet. Jag satt under gårdagen och repetitionsläste såväl propositionen 45 som det därav föranledda utskottsbetänkandet från finansutskottet. Jag läste självfallet såväl majoritetens utlåtande som reservationen. När jag kom till reservationen och gång på gång fann orden ”oansvarig politik”, ”misskötsel” och ”misslyckanden” frågade jag mig: Är nu tiden inne för en ny vanstyresdebatt i vårt land och kan något gott för land och folk komma av en sådan? Det finns tydligen enligt reservanternas mening bara två slags politik. Det finns en som är ansvarsfull och i alla avseenden fulländad, och den företräds av socialdemokraterna. Och det finns en som är ansvarslös och trevande, och den företräds av den nya regeringen. Socialdemokraterna talar vidare i reservationen, i den tillbakablick som de med viss stolthet gör, om att den socialdemokratiska regeringen som regel under åren 1973-1976 lyckades skapa breda majoriteter och därmed också åstadkom breda politiska lösningar. Ser man tillbaka på den s.k. jämviktsriksdagen måste man konstatera att visst skedde detta. Men, var det den då sittande regeringens förtjänst? Var det kanhända inte i stället så att den dåvarande oppositionen kände ett ansvar, som en opposition bör känna i ett dylikt läge, medan det från den socialdemokratiska sidan den gången ofta mullrades om nyval? Det intressanta i detta sammanhang är att när orsakerna till dagens svårigheter diskuteras erkänner den nuvarande regeringen och de partier som står bakom den sitt fulla delansvar för den hittills förda politiken —- också den som odiskutabelt förvärrar dagens situation. Men hur gör socialdemokraterna i opposition efter 44 års regeringsinnehav? Jo, samtidigt som de noterar alla framsteg som skett under denna långa period — fylld med den mest fantastiska utveckling på alla områden —- som resultat av sin politik, så agerar de efter principen ”ansvarsfrihet fr.o.m. den 19 september 1976”. Jag har tidigare talat om ett kvardröjande ansvar inom politiken. Som alla vet, kan inte ett juridiskt ansvar utkrävas, men ett moraliskt borde ju i alla fall finnas. Den här debatten förs så att säga i skuggan av 1978 års finansplan, där regeringen kommer att i vanlig ordning presentera prognoser för utvecklingen under 1978, varvid hänsyn också tas till de beräknade ef fekterna av olika då föreslagna politiska åtgärder. Åtskilligt av den framåtsyftande debatten kunde således sparas till på nyåret, då ett bättre underlag för densamma finns. Huvudsyftet med propositionen 45 är nämligen att redovisa bakgrunden till de ekonomisk-politiska åtgärder som vidtagits sedan den reviderade finansplanen för 1977 förelades riksdagen med anhållan om riksdagens godkännande av densamma. Inledningsvis kan man i propositionen läsa följande: ”Efter regeringens tillträde i oktober 1976 har allvaret i Sveriges ekonomiska läge undan för undan klarlagts. En första förutsättning för en bred uppslutning kring de ekonomisk-politiska åtgärderna är en allmän insikt om de centrala orsakerna till Sveriges ekonomiska problem. Det viktiga är att ange vad som gått fel och varför. Varje problem måste därefter angripas med de därför mest tjänliga medlen.” Det vore fel att säga att det inte finns gemensamma bedömningar — finansutskottets ordförande har förut varit inne på detta — och därmed också för regering och opposition gemensamma utgångspunkter för ekonomisk-politiska åtgärder. Detta gäller i första hand beskrivningen av den internationella utvecklingen, där synpunkterna är nära nog identiska med varandra. Samfällt konstateras vårt stora utlandsberoende samt att vi inte kan vänta oss någon draghjälp utifrån. Man hyser gemensamma bekymmer för bytesbalansens utveckling. Majoritetens mening att det blir en dominerande uppgift att med kraft hejda den nuvarande utvecklingen och successivt återföra ekonomin till ett balansläge delas också av reservanterna. Det finns tydligen enighet också i bekännelsen till att det är näringslivet, de varuproducerande näringsgrenarna, som kan rädda oss ur den situation vi befinner oss i. Det är en ökad varuexport som skall betala ökade kostnader för resevaluta, tjänster och transfereringar samt förmodligen ett minskat sjöfartsnetto. Detta senare är en stark förmodan, inte minst med tanke på att det enligt konjunkturinstitutets senaste rapport är minst förlustbringande att helt enkelt lägga upp i varje fall de stora tankbåtarna. Det är väl då givet att det inte blir så stort sjöfartsnetto i framtiden. Men här slutar tydligen enigheten. Varför vi inte kan exportera finns det olika meningar om, liksom självfallet om vad som skall göras för att få exporten i gång. Regeringens bedömning är — och den ställer sig utskottet självfallet bakom -— att framför allt i denna svaga internationella konjunktur har det höga löneoch kostnadsläge som utvecklats i vårt land försämrat vårt konkurrensläge. Att lönsamheten är varierande inom olika sektorer i näringslivet, som socialdemokraterna naturligtvis anför, förändrar ingenting i stort härvidlag. Detsamma gäller den förhoppningsvis mer expansiva politik som kan komma att bedrivas av för oss betydelsefulla handelspartner. I detta läge har devalveringen av den svenska kronan diskuterats. Utskottet har funnit denna åtgärd riktig — finansutskottets ordförande har anfört den närmare motiveringen härför, och jag skall inte gå närmare in på den. Naturligtvis kan en sådan åtgärd — det har också sagts tidigare - omedelbart försämra vår bytesbalans eftersom importen blir dyrare, men åtgärden måste rimligtvis ändå på sikt öka volymen för vår export, framför allt den råvarubaserade där importandelen är liten. Också den importkonkurrerande hemmamarknadsindustrin måste komma i ett bättre läge. Det förvånar mig att herr Feldt alltjämt hävdar att en sådan åtgärd inte var riktig och att den inte ens på sikt kommer att ge oss bättre möjligheter att återta de förlorade marknadsandelarna. Att värna om näringslivet, att bygga upp och vidmakthålla detsamma, att göra det effektivt och konkurrenskraftigt är naturligtvis inget mål i sig — det är ett medel med vilket man skapar sysselsättning, försörjning och trygghet för människorna. Det gäller både de direkt och de indirekt berörda. Det är mot denna bakgrund märkvärdigt att åtgärder som regeringen vidtagit för att förbättra näringslivets situation inte av socialdemokraterna kan sättas in i sitt rätta sammanhang, detta oavsett om det gäller de stora räddningsaktionerna som kom på löpande band från hösten 1976, och som hade varit nödvändiga vilken regering vi än hade haft, eller om det gäller mer generellt verkande åtgärder. Ingen gång under socialdemokraternas långa maktinnehav har tillnärmelsevis så stora insatser gjorts för att rädda sysselsättningen. Och jag vill fråga socialdemokraternas företrädare om han kan peka på någon satsning där motivet inte har varit att just rädda så mycket som räddas kan av arbetstillfällen, och om inte de sysselsättningsoch regionalpolitiska motiven alltid har varit avgörande. Ändå skriver socialdemokraterna i sin reservation: ”Den borgerliga regeringen har i stort sett endast anvisat en väg för att lösa vårt lands ekonomiska problem och det är att minska kostnaderna för företagen och därigenom förbättra deras vinstsituation. Man har koncentrerat sig särskilt på lönekostnadernas roll och ställt i utsikt att bara dessa pressas ner tillräckligt långt i förhållande till våra konkurrentländer så kommer vårt lands ekonomiska problem att lösas.” Sänkningen av arbetsgivaravgiften var i detta läge naturligtvis också fel. Det var att planlöst sprida 4 miljarder kronor över näringslivet, förklarar socialdemokraterna. Det är i och för sig ett ganska märkligt resonemang att om man sänker arbetsgivaravgiften och därmed också skapar ett större förhandlingsutrymme i avtalsrörelsen, då är det planlöst. Men om man höjer avgiften, ökar pålagorna och minskar förhandlingsutrymmet — alltså det omvända förfarandet — då är det högsta visdom. Då är det inte planlöst. Det är dessutom på det sättet att denna sänkning fullt ut matchas av en i tid sammanfallande, naturligtvis inte planlös, höjning av avgifterna till sjukförsäkringar, barnomsorg och vuxenutbildning. För en regering som värnar om sysselsättningen och vill — som ett led häri — slå vakt om den konkurrensutsatta delen av vårt näringsliv för att slutligen skapa ett bättre förhandlingsläge på arbetsmarknaden, måste en sådan åtgärd te sig riktig. Sedan skall gärna erkännas att hand lingsutrymmet inte är stort och att avvägningen är svår, med hänsyn inte minst till det stora och ökande budgetunderskottet. Men jag måste säga att herr Feldts sinne för proportioner i detta sammanhang är förvånansvärt dåligt när han talar å ena sidan om att spara några hundralappar på arbetsgivaravgifterna och å andra sidan om lån på miljontals kronor. Låt mig sedan, herr talman, göra några kommentarer med anledning av prisökning och inflationstakt. Det vore fel att göra gällande något annat — och ingen för regeringspolitiken ansvarig vill heller göra det — än att prisstegringarna har varit för stora. Men Sverige är ju därvidlag ingen isolerad företeelse. Det finns länder som klarat sig bättre, men också länder som haft högre prisstegringar. Genomgående — och särskilt markant för Västtyskland och USA -— gäller att arbetslösheten i andra länder varit större och/eller att utländsk arbetskraft skickats hem allteftersom svårigheterna ökat. Det är ju också rimligt att man, som finansutskottets ordförande framhöll, gör korrigeringar för höjd moms och höjda indirekta skatter. Ett traditionellt, dvs. direkt skatteuttag skulle givetvis ha placerat oss bättre i inflationsligan. Men förhållandet för oss som medborgare, löntagare eller konsumenter — eller vad man nu vill kalla oss — hade därigenom inte blivit väsentligen annorlunda. Vi lever nu i en helt annan situation än den vi hade då regeringen kunde subventionera bort vissa prishöjningar och därmed redovisa en prisstegring som var klart lägre än den vi i verkligheten hade. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till vad finansutskottet hemställt i sina betänkanden 9 och 10.

Herr talman! Axel Kristiansson talar om de centrala orsakerna till krisen. Liksom storfinansen och Svenska arbetsgivareföreningens ledning kommer han, litet senare i sitt tal, in på det som han anser vara en av de mest centrala orsakerna till krisen. Det är just den gamla visan om att de svenska lönearbetarna har begärt för höga löner och att det har påverkat kostnadsläget i Sverige. Men, Axel Kristiansson, lönekostnaderna per styck i ett land som Japan har stigit så enormt mycket mera än i Sverige, och det har de även gjort i de flesta andra kapitalistiska länderna. Varför har det inte slagit på den japanska exporten? Detta kan ju inte vara orsaken till krisen. Det är en oförskämd beskyllning mot Sveriges lönearbetare, som Axel Kristiansson snarast bör ta tillbaka. Vi beklagar för vår del att LO-ledningen och det socialdemokratiska partiet inte kraftigare medverkat till att slå tillbaka denna oförskämda propaganda mot de svenska arbetarna. Jag har många gånger påtalat detta i kammaren, men samma propaganda dyker upp i debatt efter debatt. Den är farlig eftersom man sprider en anda av pessimism, om man låter den gå in i folks själar. Vad som nu behövs är en offensiv lönepolitik, inte en svångremspolitik, där de arbetande skall betala priset för de misstag och den misskötsel som storkapitalet gjort sig skyldigt till och som den borgerliga regeringen —- i varje fall på sistone — är medansvarig för. Jag känner en väldig besvikelse när en borgerlig talare kan gå upp och säga att de borgerliga partierna och den socialdemokratiska oppositionen i mångt och mycket har gemensamma bedömningar. Är det verkligen så bedrövligt att borgarregeringen och den stora delen av arbetarrörelsen har gemensamma bedömningar om nedläggningspolitiken, om återhållsamheten, om det hämningslösa gynnandet av exporten på den inre marknadens bekostnad, om att man skall acceptera A-, B och C-lag, om utslagningen och den kroniska undersvysselsättningen i samhället — då är det farligt. Då behöver arbetarrörelsen verkligen en ny, offensiv ideologi. Det som skall vara karakteristiskt för en kämpande arbetarklass och arbetarrörelse är ju att den icke har med de borgerliga gemensamma bedömningar, utan på alla avgörande punkter en annan ideologi, en annan politik, en annan värdering och en annan moral — och visionen av ett helt annat samhälle än detta förnedrande arbetslöshetens och utslagningens samhälle.

Herr talman! Jag begärde ordet i anledning av Axel Kristianssons reflexioner om ansvar i politiken. Han säger att den tidigare borgerliga oppositionen visade ansvarsmedvetenhet och medverkade i den ekonomiska politiken mellan 1974 och 1976. Det tycks betyda att Axel Kristiansson nu är på väg tillbaka till den linje som man drev i valrörelsen, särskilt från centerpartiet, nämligen att de borgerliga partierna hade räddat Sverige under den kris vi då hade genomlevt. Inte långt efter regeringsskiftet byttes den linjen ut. Nu hävdades av statsministern och ekonomiministern och många andra att politiken 1974-1976 i själva verket drivit fram en kostnadskris, att den varit felaktig i många avseenden. Vi har levt över våra tillgångar — det var statsministerns fyndiga beskrivning av den politik som förts. Gösta Bohman fullföljer resonemanget i sin proposition, som Axel Kristiansson så noga läste i går. Han ägnar många sidor åt att tala om, att det är socialdemokratins fel bl.a. att konsumtionen — dvs. lönerna — steg för mycket mellan 1974 och 1976. Det sägs alltså av en representant för de partier som i opposition ständigt krävde större skattelättnader och större utrymme för privat konsumtion. Nu börjar Axel Kristiansson återigen tala om kontinuitet. Det är ingen ny politik som drivs, säger han; han vill t.o.m. ta åt sig äran för den politik som fördes av den socialdemokratiska regeringen och som hans regering fördömer. Men nu får Axel Kristiansson och andra bestämma sig! Var vår politik åt skogen, så att man därför för en annan politik, eller är det samma politik som förs? Jag tror att det skapar mera förvirring än klarhet om man fortsätter på det här viset. Sedan sade Axel Kristiansson någonting som jag inte kan underlåta att notera — det kanske helt enkelt var tanken som slapp förbi tungan — nämligen att en sänkning av arbetsgivaravgiften skapar större förhandlingsutrymme. Det är väl ungefär vad löntagarorganisationerna nu har konstaterat — men, Axel Kristiansson, vart tar då de sänkta kostnaderna vägen? Vart tar de hundralappar vägen som Axel Kristiansson tror att företagarna skall få, om lönerna i stället höjs? Vi har aldrig begärt att den borgerliga regeringens politik skall vara fulländad. Vi vill bara genom vårt deltagande i arbetet i denna riksdag hindra den från att bli ett misslyckande.

Herr talman! Jörn Svenssons anförande skulle jag kort kunna besvara med att löntagare är vi allihop, i stort sett. Det säger kanske en hel del om svårigheten att följa Jörn Svenssons politik. Vad sedan herr Feldt beträffar är jag väldigt ledsen om jag förvirrade honom; det var inte min avsikt. Men jag tyckte att det var ledsamt att läsa sådana uttryck som socialdemokraterna använder i reservationen, där de liksom förmenar att politiker av annan kulör inte känner något ansvar. Det är för mig tråkigt att det skall vara på det sättet. Jag hoppas att herr Feldt erkänner att detta påstående var ett misstag. Vi har aldrig gjort gällande att socialdemokraterna inte skulle känna ansvar. Vi från vårt parti tar ansvar för delaktigheten i den samverkan mellan regeringen och oppositionen som skedde under den s.k. jämviktsriksdagen. Därmed har vi dock inte sagt att den politiken var så fantastiskt klok. Den var naturligtvis inte så bra i ett senare perspektiv, när förutsättningarna rycktes undan. Men änskönt den inte var det, utan vi belastas av den än i dag, tar vi ansvaret för den. Såsom en motprestation från socialdemokraterna i oppositionsställning skulle man kunna begära ett annorlunda beteende än den hämningslösa kritik som de i dag anför. Det var detta resonemang som jag ville föra fram. Jag är ledsen om jag förvirrade herr Feldt. Kanhända denna replik i någon mån har bringat klarhet.

Herr talman! Axel Kristiansson är ett exempel på den otroliga aningslöshet som man ibland påträffar hos borgerliga politiker. Han lever i ett kapitalistiskt samhälle, och nu plötsligt säger han: Vi är alla löntagare — det finns inga kapitalister. Det är väldigt märkligt. Det finns inga kapitalister! Vem, Axel Kristiansson, är det då som lägger ner företag? Vem är det som suger ut varven för att sedan släppa dem ifrån sig och vältra över dem på staten? Vem är det som har ansvaret för utslagningen av många små bruksorter? Vem är det som slår ut människor i tiotusental? Vem är det som inte tar emot de tiotusentals arbetslösa ungdomarna? Vem är det som har bestämt att det skall finnas A-lag, B-lag och C-lag på den svenska arbetsmarknaden? Det kan väl inte gärna vara löntagarna själva? Det måste vara någon som med sina åtgärder har åstadkommit detta. Vem är det som exporterar kapital? Vem är det som bestämmer över de multinationella bolagen, som har så förödande verkan på svensk ekonomi och svensk sysselsättning? Det måste vara någon. Har Axel Kristiansson inte upptäckt att det finns en liten grupp, ett litet maktcentrum, av multinationella och nationella kapitalister, som står i skarpaste motsättning till de lönearbetandes intressen. Denna skarpa och oupplösliga motsättning måste elimineras genom att man avskaffar den privata äganderätten till kapital. Först då kan man få en annan politik än den som leder till denna utslagning, denna massarbetslöshet och denna kroniska undersysselsättning. Men i Axel Kristianssons värld finns inga kapitalister. Olyckorna kommer på något sätt från himlen, och det går inte att göra något åt dem. Med risk att något överskrida kammarens debattregler måste jag konstatera att Kjell-Olof Feldt för en märklig debatt. Han säger att socialdemokraterna — i varje fall riksdagsgruppen -— sitter i riksdagen för att hindra en borgerlig politik från att misslyckas. Jag hade hoppats att de skulle sitta här för att föra en helt annan politik, en realistisk och modern version av den politik som lärofadern August Palm tänkte sig och drömde om. Finns ingenting kvar av det ideologiska arvet, som man kan ta fram när man angriper dagens borgerliga samhälle, vars verkningar vi kan konstatera.